Herr talman! Låt mig inledningsvis lugna Jörn Svensson med att säga, att vad utskottsmajoriteten står för när det gäller regionalpolitiken framgår av det utskottsbetänkande som vi behandlar här i dag. Riksdagen har att ta ställning till arbetsmarknadsutskottets betänkande 1980/81:23 angående regionalpolitiken. Med tanke på att regeringen under nästa riksmöte kommer att för riksdagen framlägga en regionalpolitisk proposition, har utskottet av naturliga skäl inte gjort några mer omfattande markeringar i förhållande till nu gällande inriktning av regionalpolitiken. I betänkandet behandlas budgetpropositionen och närmare 80 motioner. Med anledning av motionerna har utskottet stannat för att föreslå en temporär förstärkning av det regionalpolitiska stödet till i princip den nivå som gäller inom stödområde 4 för orter i Bergslagen, som har drabbats av strukturomvandlingen i stålindustrin och gruvnäringen. Samma möjligheter skall också gälla för Olofströms kommun. I sammanhanget finns det anledning att omnämna att centern redan 1979 yrkade att Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner i Örebro län skulle inplaceras i stödområde 4 och Olofströms kommun i stödområde 1. Tyvärr fick vi då inget gehör för detta vid riksdagsbehandlingen, men vi kan nu glädja oss åt att ett enigt utskott ansett det vara nödvändigt med ytterligare regionalpolitiska insatser i dessa kommuner. Det besvärliga arbetsmarknadsläget i Värmlands län har utskottet även i år ägnat speciell uppmärksamhet. För att åstadkomma en positiv utveckling föreslår utskottet att av de regionalpolitiska medlen 20 milj.kr. skall avsättas för att främja den industripolitiska utvecklingen i länen. Till skillnad från socialdemokraterna anser vi att det bör ankomma på regeringen att i samråd med de regionala myndigheterna bestämma i vilka former medlen skall användas. Socialdemokraterna föreslår nämligen i sin reservation att riksdagen skall uttala hur medlen skall användas. Man har med andra ord inte samma förtroende för länsorganen som majoritetssidan har. Vidare har utskottet understrukit vikten av att arbetet på att decentralisera statlig verksamhet skall intensifieras. I den centerpartistiska motionen 1811 har vi angivit målsättningen för den framtida regionalpolitiken. De mål som under 1970-talet har gällt för regionalpolitiken och som senast diskuterats i proposition 1978/79:112 har avsett att ”ge alla tillgång till arbete, service och en god miljö var de än bor i landet”. Enligt vår uppfattning är det nödvändigt att denna målsättning kompletteras och utvidgas. Vi måste arbeta för den utveckling som innebär bättre hushållning med resurser och miljö och bättre sociala förhållanden. Vi måste arbeta för en resurssnål produktion och främja en återanvändning. Detta synsätt har också utskottet ställt sig bakom, eftersom man utgår från att den kommande reginalpolitiska propositionen kommer att innehålla preciseringar av det slag som vi har aktualiserat i motionen. För att skapa regional balans i landet som helhet räcker det inte med isolerade åtgärder. Därför är det helt otillräckligt med regionalpolitiska medel i snäv bemärkelse. Det är viktigt att politiska insatser på olika områden är inriktade på att åstadkomma regional balans. En förutsättning för att man skall kunna gå vidare och skapa en bättre utveckling är att man kan uppnå en utjämning i fråga om befolkning, sysselsättning och service mellan olika regioner och län. Under 1970-talet har befolkningsomflyttningen mellan länen dämpats. I vissa län har dock befolkningsutvecklingen inneburit en åderlåtning av ytterområden och en kraftig befolkningsökning i primära centra. Det är nu en viktig regionalpolitisk uppgift att åstadkomma bättre inomregional balans. Länsplaneringen måste i högre utsträckning beakta de inomregionala problemen och i än högre grad lägga fram åtgärdsinriktade förslag. Det är också viktigt att samhällets resurser i ökad utsträckning får fördelas på länsnivå. För att uppnå en effektiv regionalpolitik måste man naturligtvis kräva och också erhålla goda ekonomiska resurser. Men det är också en fråga om på vilket sätt resurserna fördelas. Enligt vår uppfattning är det nödvändigt att de tillgängliga resurserna i första hand kommer de områden i landet till del som har de sämsta förutsättningarna att kunna upprätthålla en tillfredsställande sysselsättningsgrad och service. Det är då främst fråga om kommuner som ligger i Norrlands inland och som har stora svårigheter att upprätthålla en tillfredsställande sysselsättning. Självfallet finns det områden i övriga delar av landet som också behöver regionalpolitiskt stöd. Jag är övertygad om att det framöver är nödvändigt att få ett mer flexibelt system för att göra insatser när sådana behövs. Industriministern har i budgetpropositionen aktualiserat frågan om en generell sänkning av arbetsgivaravgiften i vissa regioner och anfört att en sådan sänkning skulle vara ett tänkbart regionalpolitiskt instrument. Det är viktigt att utredningen härom arbetar snabbt, så att förslag kan föreligga inför arbetet med den kommande regionalpolitiska propositionen. Enligt vår uppfattning är åtgärder av det här slaget nödvändiga. Självfallet måste man koppla sådana här förslag till krav på dem som erhåller en sänkning. På det här sättet bör det bli ökade möjligheter att skapa nya arbetstillfällen i de kommuner som har det sämst ställt. En sänkning av arbetsgivaravgiften bör emellertid inte bara vara geografiskt betingad utan skall även kunna tillämpas för småföretag i andra delar av landet än dem som berörs av regionala stödåtgärder. Detta är ett viktigt instrument för att öka intresset för småföretagsamhet, oavsett var denna verksamhet bedrivs. Vidtages generella sänkningar av arbetsgivaravgiften i vissa regioner och för småföretag, måste en högre avgift uttagas i expansiva områden. Vi har svårt att förstå att man från socialdemokratiskt håll är negativt inställd till detta förslag, som utan tvekan skulle underlätta företagsetablering i glesbygdskommuner. Ja, man är t.o.m. så negativ att man avvisar förslaget om utredning och alltså inte är beredd att ställa upp bakom detta. Om föreslagna åtgärder inte skulle ge åsyftat resultat är vi från centerns sida inte främmande för att föreslå någon form av etableringskontroll. På så sätt skulle näringslivet få ta ett regionalt ansvar — i motsats till nuläget, då näringslivet gör vissa vinster på centraliseringen men samhället får betala centraliseringsskadorna. Avslutningsvis finns det anledning att framhålla att det är viktigt att regionalpolitiken baseras på en helhetssyn på samhällsutvecklingen ur social, samhällsekonomisk och ekologisk synpunkt. Det innebär att regionalpolitiken inte får ses som en avskild sektor. Tvärtom måste de regionalpolitiska målen vara övergripande för all samhällelig verksamhet. Med det anförda får jag, herr talman, yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets betänkande på samtliga punkter.

Herr talman! Låt mig ta litet tid i denna debatt, som redan i övrigt är lång nog. Jag vill ställa en liten fråga till Arne Fransson. Hans anförande är också ett märkligt inslag i debatten, nästan lika märkligt som Sten Svenssons. Här får vi nu den andra ytterkanten, den andra extremen i regeringspolitiken. Här står en företrädare för regeringsblocket och talar om att centern inte är främmande för etableringskontroll. Vad säger den moderate koalitionspartnern om det? Här för Arne Fransson ett, som jag tycker, helt riktigt och intressant resonemang om att det finns en skillnad mellan den samhälleliga lönsamheten och den privatekonomiska lönsamheten, som man måste beakta, och att denna skillnad i och för sig är ett argument för att ställa vissa krav på det privata kapitalet. Det är en riktig tanke, såvitt jag kan se, men hur hänger det ihop med den moderata profilpolitik som vi hörde utvecklas av Sten Svensson tidigare? Vad är det som är regeringspolitik i detta? Att Arne Fransson står för Arne Fransson och att han åtminstone står för en del av centerpartiet, det framgår tydligt. Att Sten Svensson står för moderaterna framgår ännu tydligare. Men vem av er står för regeringen?
Herr talman! Som jag inledningsvis sade står utskottsmajoriteten när det gäller regionalpolitiken självfallet helt bakom skrivningen i arbetsmarknadsutskottets betänkande. Av betänkandet framgår det ju att vi ställer upp bakom selektiva åtgärder, varvid man även kan tänka sig generellt verkande medel för att på det sättet förbättra den regionala balansen i vårt land. Beträffande frågan om etableringskontroll kan jag nämna att vi även vid tidigare tillfällen förklarat oss inte vara främmande för en sådan, om det med dagens möjligheter inte går att åstadkomma en positiv utveckling här i landet. Vi vet att införandet av etableringskontroll i och för sig kanske är ett trubbigt instrument, men det finns också andra administrativa styrmedel som är tänkbara i detta sammanhang. Låt oss emellertid avvakta utvecklingen.
Herr talman! Det är ju fröjdefullt att de tre regeringspartierna är överens om det som står i utskottsbetänkandet, men ni är tydligen mycket oense om tolkningen. Jag vill låta Arne Fransson illustrera detta genom att låta moderaterna svara på frågan: Vilka inom moderata samlingspartiet är intresserade av en etableringskontroll?
Herr talman! Detta är naturligtvis en fråga som Jörn Svensson inte bör ställa till mig utan till företrädarna för moderata samlingspartiet. Jag har framfört centerns uppfattning i frågan, och den står jag självfallet för.

Herr talman! Industriministern har i debatten varit kritisk mot de socialdemokratiska synpunkterna. Han tyckte att våra reservationer präglas av allmänt tal. Utskottsordföranden, för sin del, tyckte att vi tagit upp endast marginella frågor. Jag skall gå in på reservationerna litet närmare och sedan ställa frågan, om man verkligen anser att det rör sig om marginella saker. I varje fall kan man få uppfattningen att det gäller marginella frågor, eftersom industriministern inte är mer intresserad än att han underlåtit att ta upp dem i en särskild proposition. Han befann sig inte heller i kammaren längre än en timme när detta behandlades. Efter en timme avvek han, och det tyder inte på att han har något större intresse av vad som avhandlas här. Detta är märkligt, eftersom det ändå kommit ett åttiotal olika motioner, representerande hela landet. Trots detta hanterar regeringen det hela så där allmänt. Förutsättningarna i nuläget för att kunna bedriva en effektiv regionalpolitik är små, vilket beror på att man inte kan se regionalpolitiken isolerad från annan politik. Det är självklart att det ekonomiska läget har utomordentligt stor betydelse, vilket också framhållits här tidigare. Det redovisas våldsamma budgetunderskott, och regeringen är tvungen att låna 100 milj.kr. per dag för att hålla det hela flytande. Då blir det inte mycket över för arbete med regionalpolitiken. Till detta kan läggas att industrisysselsättningen har gått ned för varje år, trots att annat utlovades i mitten av 1970-talet. Skall man lokalisera företag sker detta lättast med industriföretag. Det är klart att det finns vissa undantag, men rent generellt gäller detta. I och med att basen härför försvinner finns ju inte några förutsättningar för lokalisering. Serviceverksamheten återstår. Den får man i regel placera där människorna bor. Industriinvesteringarna går fortfarande ned. Trots att industri företagen har haft god likviditet och möjligheter att göra de nödvändiga insatserna, har de struntat i detta. Företagen använde, som bekant, pengarna för bankaffärer och mycket annat. Med andra ord, industriföretagen sviker sin uppgift när det gäller att skapa sysselsättning, något som man ju enligt borgerlig ideologi skall skapa. Nu finns det endast ett fåtal industriföretag att bedriva regionalpolitik med. Därtill kan läggas att det privatägda näringslivet oftast inte vill lokalisera till orter där sysselsättning bäst behövs, exempelvis i Norrlandslänen — i varje fall inte utan mycket kraftig subventionering och annat stöd. En annan faktor som påverkar den regionalpolitiska situationen är det extremt låga bostadsbyggandet. Vidare skapar givetvis den stora inflationen ett ohållbart läge just när det gäller bostadskostnaderna. Vi kommer ju uppi bostadskostnader som gör det omöjligt för vanligt folk att hyra eller att köpa bostad. När var femte eller sjätte person är beroende av byggandet här i landet, det gäller olika byggmaterial m.m., är det uppenbart att den här frågan är av utomordentligt stor betydelse. Enligt uppgifter som har kommit till utskottet kan man konstatera att det på byggarbetssidan finns en arbetslöshet som i vissa län närmar sig 20 20. Då har det, enligt vår åsikt, gått för långt. Det finns ett bostadsbehov, och därför är det obegripligt att regeringen hanterar frågan på detta sätt. Arbetslösheten, permitteringarna och varslen ökar. Antalet personer som arbetar korttidsvecka har ökat mycket starkt under senare tid. Detta äger rum i områden som normalt inte har sådana här svårigheter, exempelvis Skåne som nu redovisar en totalt mycket stor arbetslöshet. Bedömningar ger också vid handen att arbetslösheten kommer att öka katastrofalt, men detta bekymrar tydligen inte regeringen. Man säger att antalet sysselsatta har ökat och pekar då på den statistik som ges ut. Det är väl för att ”peppa” upp sig själva och få en hög svansföring. Antalet sysselsatta har visserligen ökat, men detta beror ju till största delen på att det är fråga om deltidssysselsatta. Den totala arbetstiden har i stället minskat — det är sanningen. Regeringen har alltså inte skapat grundförutsättningarna för att vi skall kunna bedriva en regionalpolitik. Läggs därtill att de s.k. sparplanerna har torpederat den offentliga sektorn — den skall ju som bekant minskas med alla medel — innebär det här mycket betydande svårigheter. Nu har ju länen haft möjligheter att ta upp de här frågorna i länsplaneringen och påvisa sina behov. Jag sitter själv med i Kalmar läns länsstyrelse och har arbetat med detta. På den fackliga sidan har vi lagt ner ett rätt omfattande arbete på sådana här frågor. Jag har i dagarna fått ett svar från regeringen om vad man tänker göra med det åtgärdsförslag som lagts fram. Det krävdes förra året att vi skulle få en mera åtgärdsinriktad länsplanering. Regeringens svar till Kalmar läns länsstyrelse innebär i stort sett att man kommer att få 3-4 miljoner, och det skall ombesörja det mesta. Det är ju en helt orimlig sits. Det ger över huvud taget ingenting i fråga om sysselsättningstillfällen, som jag ser det. Det är förvånande att man från regeringens sida tar så lätt på den planering som görs ute i länen. Nu säger industriministern att man avser att nästan stoppa upp länsplaneringen. Och om den bedrivs på det sätt som sker i dag, kanske man kan göra det. Men jag tror ändå att det vore klokt om regeringen försökte att noga analysera de aktuella förslag som kommer in från de olika länen, för att få fram de sysselsättningstillfällen som behövs. Situationen är alltså väldigt prekär för det regionalpolitiska arbetet. Detta gör att jag skulle vilja ställa några frågor till utskottsmajoritetens representanter, eftersom industriministern inte är här. Hur skall sysselsättningstillfällena skapas i fortsättningen? Och vem skall göra det? Industrisysselsättningen skall dras ner, säger man själv, därför att kostnadsläget är för högt m.m. Den offentliga sektorn skall dras ned. Vem skall då skapa jobben? Jag vill påstå att det är bråttom i det här läget. Vi har enligt min mening inte råd att ha en så hög arbetslöshet när landet blöder på det sätt som det gör i dag. Har vi inte i stället en situation där vi borde ha så att säga ”varje man vid pumparna” för att skapa produktion som vi kan sälja och med vilken vi kan få bort skulder till utlandet m.m.? Det är i första hand kvinnor och ungdom som drabbas av arbetslösheten. Man har i stor utsträckning tagit bort möjligheterna för ungdomarna att få beredskapsarbete. De skall in på gymnasiet i stället, säger man. I dagarna läser vi om att ett mycket stort antal ungdomar — hur stort vet vi inte i dag — över huvud taget inte kommer in på gymnasiet. Vad skall de ungdomarna göra i fortsättningen? Jag skulle gärna vilja ha svar på de här frågorna av utskottsmajoriteten. Vi menar att det måste till en målmedveten och kraftfull näringspolitik så att man kan skapa de jobb som är förutsättningen för att driva regionalpolitik. Vi socialdemokrater förordar vidare stimulansåtgärder som kombineras med administrativa styrmedel, exempelvis etableringskontroll. Jag håller med Jörn Svensson om att det skulle vara intressant att veta vem Arne Fransson talar för när det gäller etableringskontrollen. Är det regeringen, eller vem är det? Sanningen är ju den, att om vi inte får etableringskontroll riskerar vi att få en spridning som inte är önskvärd här i landet. Vi får nämligen i allmänhet större och större företag, och det innebär att det blir färre och färre enheter att bedriva regionalpolitik med. Vi anser dessutom att all ekonomisk stimulans bör fordra motprestationer. Det får inte tillgå på det sätt som regeringen hanterade skogsägarna på, både i norra och i södra Sverige, när man bara pytsade in pengar utan att över huvud taget ställa några krav. Vi måste alltså få ökad sysselsättning för de pengar som sätts in. Vidare anser vi att det är långt förmånligare att använda selektiva åtgärder eftersom de ger betydligt bättre resultat än de generella. Jag vet inte om Elver Jonsson anser att det jag nu har nämnt är allmänt tal, som industriministern karakteriserar det, eller bara marginella saker. Det skulle vara intressant att veta det. Jag ber att få yrka bifall till reservation 1. Vi hävdar också från socialdemokratisk sida att samhället måste få tillfälle att göra en lokaliseringspåverkan av tjänsteproduktionen. Den är i regel lokaliserad till storstadsregionerna, medan däremot själva tillverkningen ofta finns ute i landet. Vi måste få styrmedel för att påverka den här förläggningen, och då bör exempelvis etableringskontrollen vara en lämplig åtgärd. Vi vet att det lokaliseringssamråd som tidigare funnits helt enkelt har varit meningslöst. Det gäller alltså att i första hand få fatt i de mer kvalificerade funktionerna i den här verksamheten. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall även till reservation 2. Beträffande reservation 5 har vi reservanter en annan uppfattning än utskottsmajoriteten om motiveringen. Vi får återkomma till den frågan i samband med att proposition 1980/81:130 om industripolitikens inriktning skall behandlas här i kammaren. Herr talman! Som representant för Kalmar län skulle jag också vilja ta upp några synpunkter på de problem som finns i länet. Det gäller speciellt det som tas upp i det särskilda yttrandet 2 angående Kalmar Varv. Utskottet har i samband med behandlingen av det regionalpolitiska betänkandet haft att ta ställning till sysselsättningssituationen för ett antal varv i Sydsverige. Utskottet har därvid stannat för att de här frågorna skall behandlas i samband med varvspropositionen, nr 131. Med hänsyn till regeringens tidigare handläggning av stöd till Kalmar Varv, som f. ö. nu behandlas och undersöks av konstitutionsutskottet, anser vi att det finns starka skäl som talar för att staten tar sitt ansvar för den situation och de problem som kan uppstå i Kalmar. Till den omständigheten att det nu är fråga om ett privatägt varv, kan man hänvisa till att de övriga varven inom Svenska Varv också har varit privata tidigare. Det skulle ju se rätt egendomligt ut om man helt nonchalerade Kalmar Varv i sammanhanget. Men vi får som sagt återkomma till detta i samband med varvspropositionens behandling. Vad i övrigt gäller Kalmar län så har man stora bekymmer där, och det framgår inte minst av vår motion 621. Vi har stora problem inom skogsindustrin, massaindustrin, glasindustrin och byggnadsmaterielindustrin. Stora delar av verkstadsindustrin har betydande svårigheter i dag, och det gäller kanske också bilindustrin. Regionalpolitiska insatser av olika slag måste därför snabbt till om sysselsättningen skall räddas. Kalmar län har det i särklass lägsta antalet statligt anställda, och det bör korrigeras så snart tillfälle ges. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer.
Herr talman! Det finns, med tanke på Bernt Nilssons anförande, anledning att påminna om att antalet sysselsatta i detta land under perioden 1976-1980 har ökat med 145 000. Det framgår av statistiken, och statistiken är självfallet inget självändamål. Det har den aldrig varit, och det kommer den heller inte att bli. Av Bernt Nilssons inlägg framgick att han anser att de regionalpolitiska medlen och ramarna inte är tillräckliga. Det bör då noteras, vilket också görs i utskottsbetänkandet, att det är en enig riksdag som har fastlagt de ramar som gäller för den regionalpolitiska stödverksamheten de närmaste åren framöver. Jag vill för egen del hävda att det inte får råda brist på regionalpolitiska medel. Sådana måste finnas, så att man kan göra satsningar på projekt som kan bli aktuella. Bernt Nilsson ville göra gällande att man från regeringens sida tar lätt på de länsrapporter som kommer in. Jag kan försäkra Bernt Nilsson att så inte är fallet. Det sker ett mycket gediget och omfattande arbete i industridepartementet, där man går igenom varje län. Och de regionala sammandragningar med företrädare för länsmyndigheterna som har ägt rum ute i landet vittnar om det intresse som industriministern har för dessa frågor. Det viktiga är att man använder de regionalpolitiska medlen på ett riktigt sätt, så att de pengar som sätts in ger största möjliga sysselsättning. På den punkten håller jag med Bernt Nilsson. Därför blev vi förvånade när man från socialdemokratisk sida var så angelägen att i varvsindustrin satsa stora belopp i form av anställningsgarantier, som inte skapade några nya arbetstillfällen. Dessa pengar kunde på ett mera produktivt sätt ha använts i andra delar av landet för att skapa nya arbetstillfällen som hade kunnat bli av bestående värde. När det gäller att skapa sysselsättningstillfällen tror jag att det är viktigt att vi framöver i ökad utsträckning sätter vår tilltro till de små och medelstora företagen. Det är på detta område som vi har de största förutsättningarna att trygga arbetena i olika regioner i landet.
Herr talman! När det först gäller statistiken så visar denna mycket riktigt att antalet sysselsatta har ökat. Men jag förmodar att Arne Fransson var med vid utskottets besök hos AMS, då vi fick en klar redovisning av hur det hela ligger till. Det visade sig nämligen att det till största delen är fråga om en ökning av antalet deltidssysselsatta och att den totalt arbetade tiden är mycket lägre än vad den tidigare har varit. Jag menar att det då är fel att gå ut och försöka inbilla folk att sysselsättningen ökar. Visst är det fler som jobbar, men den totala produktionen motsvarar inte alls vad statistiken visar. När det gäller länsrapporterna kan jag naturligtvis inte dra igenom hela det svar som vi i Kalmar län har fått på länsrapporten. Men jag skall senare visa det för Arne Fransson, så får han ta ställning till om arbetet verkligen har gett så mycket som man här vill låta påskina. Tvärtom har arbetet med länsrapporterna ute i länen uppfattats som meningslöst därför att regeringen inte tar någon hänsyn till dem — om det nu beror på att man inte har några pengar till det skall jag lämna därhän. Några resurser ute i länen för att de själva skall kunna skapa sysselsättning finns helt enkelt inte, och därför är det problem. Men, Arne Fransson, vem var det som skulle skapa de här jobben? På den offentliga sidan skall det ske en minskning, industrisysselsättningen minskar, och människorna har svårt att få utbildning. Vem är det som skall skapa jobben, och vem skall ta hand om de ungdomar som i dag kommer ut på arbetsmarknaden och som inte får plats i gymnasieskolan — för att inte tala om kvinnorna?
Herr talman! Låt mig återkomma till statistiken. Antalet sysselsatta i det här landet har ändå — det kommer vi inte ifrån — ökat med 145 000 sedan 1976. Det har alltså varit en positiv utveckling under de här fem åren. Sedan håller jag med Bernt Nilsson om — och det framgår också av statistiken — att ökningen i stor utsträckning gäller människor som valt deltidsarbete. Men det måste vi se som något positivt — det finns många människor i det här landet som önskar få deltidsarbete, och insatserna i samhället från dem är lika värdefulla som från dem som gör ett heltidsarbete. Därför bör vi även i fortsättningen stimulera dem som är intresserade och har möjlighet att ta deltidsarbete. Beträffande länsrapporterna och utvecklingen i länen vill jag säga: Jag tillhör dem som — och det sade jag också i ett tidigare anförande — anser det viktigt och angeläget att länsmyndigheterna i ökad utsträckning får medel som de själva kan disponera på det sätt som de finner mest lämpligt. Jag tror att det är nödvändigt att flytta ner beslutanderätten ifrån central till regional nivå — för det är där som man bäst känner till på vilket sätt man bör använda de medel som statsmakterna har möjlighet att ställa till förfogande för resp. län. När det gäller sysselsättningen tror jag inte att man skall vara så pessimistisk som Bernt Nilsson är i fråga om den framtida utvecklingen inom industrin. Vi har många företag som uppvisar en positiv utveckling, och det finns ett stort intresse för att bilda småföretag — det vittnar den kampanj om som har startat. Och jag tror det är viktigt att vi som politiker — oavsett vilket parti vi tillhör — ser positivt på möjligheterna för de mindre och medelstora företagen att utvecklas i gynnsam riktning och därmed skapa arbetsoch sysselsättningstillfällen i regioner som har det besvärligt i dag. Slutligen beträffande den offentliga sektorn: Det är inte så att man helt har lagt locket på, utan det fordras även framöver en utveckling av sysselsättningen inom den offentliga sektorn — men den måste ske i mer dämpad takt än vad som var fallet under 1960 och 1970-talen.
Herr talman! Än en gång beträffande statistiken: Arbetsmarknadsstyrelsen har ändå — och det vet Arne Fransson också — räknat fram att det visserligen är fler sysselsatta men att den totalt arbetade tiden är avsevärt mindre. Man pekar på att det från 1975 till 1978 var en minskning av arbetstiden motsvarande 40 000 sysselsatta. Då menar jag att det handlar om att försöka göra svart till vitt. Den ökade arbetslösheten vittnar också om att det måste vara något fel. Vad det sedan gäller länsstyrelserapporterna vill jag säga att dessa självfallet har sitt berättigande, under förutsättning att regeringen tar dem ad notam och försöker göra någonting av de förslag som kommer fram. Man måste ömsesidigt försöka få fram resultat av det hela. Men så är ju inte alltid fallet, utan det kan bli som i Kalmar län, där rapporten bara resulterade i att regeringen hänvisade till att länet skulle få ett fåtal miljoner till undersökningar och utredningar. Då är det inte mycket man kan göra. Arne Fransson sade också att han ansåg att länsstyrelserna borde få mera pengar, men några sådana medel har vi i varje fall inte ännu sett någonting av, och vi lär väl inte heller få göra det med det ekonomiska läge som den borgerliga regeringen försatt oss i. Arne Fransson undviker att över huvud taget ge ett svar på den fråga jag ställde. När nu de privata arbetsgivarna sviker, när de inte skapar sysselsättning utan i stället ägnar sig åt bankaffärer, när den offentliga sektorn skall dras ner, när man inte kan bereda ungdomarna plats i gymnasieskolan — vem är det då som skall ta hand om de här ungdomarna, vem är det som skall skapa jobb åt dem? Jag har ännu inte fått något besked om detta, men kanske kan industriministern ge mig det.

Herr talman! Bernt Nilsson har när det gäller länsplaneringen råkat ut för några allvarliga missförstånd, som jag anser att vi måste korrigera innan debatten går vidare. Bernt Nilsson säger att regeringen inte tar hänsyn till länsplaneringen. Jag vill då säga att när ett antal länsstyrelser med socialdemokratisk majoritet 1978 ville lägga ner länsplaneringsmodellen, så protesterade jag och fortsatte att genomföra länsplaneringen enligt planerna. Det är jag i dag glad för. Den länsplaneringsomgång vi nu har genomfört har enligt min mening givit mycket bra material. Vi har fått ett underlag för den fortsatta dialog mellan central statsmakt och regionala myndigheter som är nödvändig. Jag kan också notera att den omständigheten, att vi nu har försett länsstyrelserna med medel genom de speciella åtgärdsanslagen för att de skall kunna konkretisera länsplaneringen och göra den mer åtgärdsinriktad, har ökat planeringens betydelse för den regionala utvecklingen. Som jag sade i mitt tidigare anförande har vi dessutom för innevarande budgetår ökat detta anslag till 40 miljoner, vilket på sitt sätt kan ses som en illustration till den vikt vi lägger vid länsplaneringen. De tre regionala konferenser med länsstyrelsernas lekmannarepresentanter och tjänstemän samt landshövdingarna som vi har genomfört, varav den senaste genomfördes i går i Växjö, har entydigt givit belägg för att man från länsstyrelsernas sida tycker att systemet med länsplanering är meningsfullt. Jag vågar säga att vi tillsammans nu har kommit fram till en överenstämmelse i värderingen, att man något skall förändra karaktären i det här systemet.

Bernt Nilsson har som sagt råkat ut för ett allvarligt missförstånd när det gäller länsplaneringen, och jag vill därför sammanfattningsvis säga att länsplaneringen har en stor betydelse i det regionalpolitiska arbetet. Den kommer även fortsättningsvis att vara en hörnsten i detta arbete.

Herr talman! Det är mycket möjligt att den länsplanering som genomförts har stor betydelse, men vi har inte sett resultatet än. I varje fall tycker jag, som följt länsplaneringsarbetet i Kalmar län under snart ett tjugotal år — ända från det att man började med arbetet — att när vi nu kommer in i krissituationer, så ger det här arbetet ingenting. Det är alldeles riktigt att man ställer ett antal miljoner till förfogande för att länsstyrelserna skall kunna göra utredningar och annat. Men om jag inte minns fel fick vi i Kalmar län 3 eller 4 miljoner förra året.

De 3 eller 4 miljoner som vi fick i Kalmar län under den förra länsplaneringen skulle användas till att ombesörja lösningar på alla problem som vi över huvud taget har i länet. Samma sak gäller i dag. Men jag tror att verksamheten rätt upplagd skulle kunna vara utomordentligt bra. Det förutsätter i så fall att regeringen ser igenom dessa förslag närmare, sätter sig ned tillsammans med resp. länsstyrelser och diskuterar: Vad kan vi göra tillsammans? Vad kan vi göra från regeringen, från länsstyrelsen, från näringslivet i länet osv.? Då tror jag att det här skulle kunna vara en alldeles utmärkt väg att gå, som kan ge resultat. Avslutningsvis skulle jag vilja upprepa den fråga som jag ställde till Arne Fransson: Vem är det som skall skapa jobben? När det privata näringslivet sviker och inte skapar den sysselsättning som behövs, när den offentliga verksamheten skall dras ner, när skolorna är stängda — vem skall då ta hand om ungdomen och de arbetslösa?

Herr talman!

Min förhoppning är att en regering, som i grunden har en positiv syn på marknadsekonomins möjligheter, också skall lägga fram förslag som harmonierar med denna positiva syn på en liberal marknadsekonomi. Jörn Svensson får måhända ge sig till tåls till dess. När det gäller Bernt Nilssons frågor om vem som skall skapa jobben och hur de skall skapas, samtidigt som den offentliga sektorn torpederats av sparplanen, måste man ju fråga Bernt Nilsson: Vad har Bernt Nilsson själv för idéer om det här? Hur skall vi kunna öka den offentliga sysselsättningen, om vi samtidigt är överens om att dra ner volymökningstakten i den sektorn? Bernt Nilsson säger vidare att han vill se ”alle man till pumparna”, och det är jag helt övertygad om. Utan att vara alltför lustig kan jag kanske säga att Bernt Nilsson, som på sin hemort har en pumpindustri i närheten, kan väl gå ut till denna och fråga var man vill se arbetstillfällena skapas och till vem arbetskraften skall komma. Herr talman! Regionalpolitikens mål bör vara att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt mellan landets olika delar inom de ramar som landets totala ekonomi medger. En resursskapande ekonomisk politik utgör därför själva grunden för en framgångsrik närings-, regionaloch arbetsmarknadspolitik. Utan en ekonomisk politik som aktivt stimulerar enskilda människors arbetsvilja och skaparglädje genom rimliga marginalskatter och företagens investeringsvilja genom ökad lönsamhet kommer regionaloch arbetsmarknadspolitiken att bli någon form av politikernas kosmetika för att hjälpligt dölja det svenska näringslivets återtåg i en hård, övermäktig internationell konkurrens. De problem som företag, hela branscher och regioner brottas med i dag kommer vi inte att lösa med en aldrig så ambitiös regionaloch arbetsmarknadspolitik. Företag, branscher och regioner kommer att slås ut, om vi som politiker inte vågar ta itu med vissa grundläggande problem, som rör det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft. I den flod av motioner som rör regionalpolitiken återkommer ständigt med variationer på samma tema begrepp som strukturkriser, sviktande sysselsättning, krav på nya jobb, ersättningsindustrier och därtill hörande krav på statliga insatser för att trygga jobben och framtiden för människor i olika delar av landet. Motionerna speglar bilden av ett Sverige, präglat av 1970-talets överkonsumtionspolitik och allt hårdare ansatt av internationell konkurrens, som på område efter område blir vårt land övermäktig. Ordet strukturkris används ofta som beskrivning av vad som sker i vårt näringsliv. Som alla modeord används det i tid och otid och ger ibland intryck av någon ödesbestämd väg som vårt näringsliv måste vandra utan att självt kunna påverka denna vandring. Självfallet finns det inslag av strukturkriser i svenskt näringsliv, exempelvis inom teko-, stål-, glasoch varvsindustrin. Men de strukturella förändringarna har i flera fall i hög grad betingats av förändringar av de relativa produktionsfaktorkostnaderna till Sveriges nackdel. Arbetskraftskostnaderna har tveklöst haft stor betydelse härvidlag. Det är naturligt att människor känner oro inför framtiden, då företag slår igen — företag som ibland dominerar en orts hela arbetsmarknad. De många motionerna som vi i dag behandlar speglar denna oro. Regioner med en bräcklig och dåligt differentierad arbetsmarknad får allt sämre motståndskraft, den industriella miljön tunnas ut osv. Erfarenheterna pekar med stor tydlighet på att där den industriella nedläggningen och uttunningen börjat, där är det svårt att hejda den. Återuppbyggnadsarbetet är oftast tidsoch kostnadskrävande och långt ifrån säkert att lyckas. Kraven och önskemålen på att samhället då skall engagera sig uttalas allt tydligare. Från flera håll uppfattas det som en självklarhet att samhället då skall engagera sig i form av regionaloch arbetsmarknadspolitiska insatser. Även de finns som tror att samhället besitter en gudabenådad kompetens att trolla fram ny sysselsättning och alternativ produktion. Men fler och fler börjar med fog att ifrågasätta denna utveckling. Insikten är nu stor om att säker sysselsättning och framtidstro skapas i väl skötta, effektiva och lönsamma företag. Steget borde då sakligt inte vara alltför stort till insikten om kostnadslägets stora betydelse för konkurrenskraft och lönsamhet. Totalbilden av 1970-talets samtliga lönerörelser utgör en skrämmande bild av hur vi i den solidariska lönepolitikens heliga namn medvetet eller omedvetet aktivt bidragit till att göra tiotusentals människor arbetslösa. Vårt etablerade avtalsoch lönesystem har förhindrat nästan varje form av seriös diskussion kring alternativa vägar att rädda jobb i nedläggningshotade företag. Alla tankar kring frusna löner eller temporärt sänkta löner har hittills föraktfullt avvisats, ofta på en nivå långt ovan de berörda arbetstagarna. Herr talman! Jag är medveten om att detta är utomordentligt kontroversiella frågor. Det har i det här landet hittills ansetts som de avtalsslutande parternas rätt att utan inblandning från politikerna sköta löneförhandlingar oavsett vilka lönenivåer man gjort upp på. Parterna, sägs det, är beredda att ta sitt ansvar. Så länge det pågick en kraftig expansion i den svenska ekonomin, på 1950 och 1960-talen, höll dessa teser. Men vad är de värda i dag? Vem sörjer för arbetstrygghet för de anställda i olönsamma företag? Ropen på stöd till såväl anställda som företag har ihärdigt skallat under de senaste åren. Sysselsättningssvaga regioner har genom företagskriser ytterligare åderlåtits. Herr talman! Jag skall nu inte vidareutveckla mina tankar kring dessa frågor. Jag är övertygad om att vi kommer tillbaka till dem då vi i kammaren skall debattera bl.a. den framtida arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitiken. Jag är nämligen förvissad om att 1980-talet kommer att ställa krav på att man kan lösa problemet med sysselsättningstryggheten med helt andra metoder än dem vi hittills varit vana vid. Även detta kommer att kräva ett nyoch omtänkande av betydande slag. Låt mig efter dessa inledande synpunkter om regionalpolitikens roll i relation till ekonomisk politik och lönepolitik något beröra ett par instrument i den regionalpolitiska åtgärdsarsenalen som ofta förs fram som verknings fulla i detta arbete och vilka flera motioner och två socialdemokratiska reservationer berör. Tillgång till ändamålsenliga industrilokaler utgör tveklöst en viktig lokaliseringsfaktor. I det nuvarande stödsystemet ingår därför olika former av stöd till uppförande och uthyrning av denna typ av lokaler. Redan 1972 tog riksdagen beslut om att inleda försök med s.k. industricentra på regionalpolitiskt prioriterade orter. Stiftelsen Industricentra med säte i Skellefteå fick som uppgift att planera, uppföra, äga och förvalta anläggningarna. Dessutom verkar stiftelsen också aktivt för att rekrytera lämpliga företag till lokalerna. Totalt har ca 237 milj.kr. beviljats Stiftelsen Industricentra i form av lokaliseringsstöd och kapitaltillskott. Drygt 40 000 kvadratmeter lokaler har uppförts till en kostnad av 156 milj.kr., varav 100 milj.kr. i avskrivningslån eller bidrag. Mindre än 400 personer i 23 företag har genom dessa omfattande satsningar kunnat erbjudas anställning. Dessa siffror bör ställas mot de satsningar som gjorts i form av stöd til kommunala industrilokaler. 30 kommuner har av staten beviljats 74 milj.kr. i bidrag alternativt avskrivningslån för att uppföra 45 industrilokaler till 60 företag där nära 1 000 anställda har erhållit arbete. Det är bl.a. mot bakgrund av dessa uppgifter som utskottet tar ställning till en lång rad motioner om dels ändrade principer för stöd till kommunala industrilokaler, dels inrättande av ytterligare industricentra. Utskottet skriver att man delar den positiva synen på stöd till industrilokaler som regionalpolitiskt aktivt verkande medel som kommer till uttryck i budgetpropositionen. Vidare noterar utskottet att i förberedelsearbetet på den regionalpolitiska propositionen ingår en utvärdering av de regionalpolitiska medlen. I denna utvärdering bör självfallet ingå samtliga stödformer för uppförande av industrilokaler. Det är angeläget att denna utvärdering sker på ett öppet och allsidigt sätt, så att olika berörda intressenter kan komma till tals för att på så sätt garantera ett gott underlag för framtida beslut i samband med behandlingen av den kommande regionalpolitiska propositionen. Utan att föregripa det pågående utvärderingsarbetet kanske man ändå vågar ställa frågan: Hur framgångsrik har egentligen industricentraverksamheten varit? Försvarar uppnådda resultat de höga kostnaderna? Skulle man ha fått ut mer av satsade medel om pengarna hade gått till att uppföra kommunala industrilokaler? Siffrorna som jag redovisade kan uppenbarligen tyda på det. Avslutningsvis: Är den nuvarande administrativa ordningen den mest rationella? Varför central administration i Skellefteå och ej regionalt förankrad i resp. län eller kommun? Utan tvivel finns det många frågor att besvara innan riksdagen och regeringen tar ställning till nya beslut om eventuellt nya industricentra och stöd till kommunala industrilokaler. Industriministern har också tidigare i dagens debatt påpekat detta. Mot den bakgrunden framstår förslagen i den socialdemokratiska reservationen, att riksdagen redan nu skall binda sig för nya åtaganden i form av industricentra i Sollefteå, Sveg, Gällivare och Torsby som något egendomliga och kanske mer som ett utslag av någon form av demonstrationspolitik: någonting måste vi ändå göra. Jag vill med detta yrka avslag på reservationen 3 och bifall till utskottets hemställan avseende punkterna 30-33. Ett annat av de regionalpolitiska instrumenten är utvecklingsbolagen. Låt mig, herr talman, också något beröra dem i den här diskussionen. De har ju förts fram vid flera tillfällen som någon form av universalmedel för bygder som har drabbats av olika problem. Även till årets riksmöte har i motioner framförts önskemål om att bilda nya sådana. Utskottet hänvisar till industriministerns uttalande i den industripolitiska propositionen att ytterligare erfarenheter av de befintliga bolagens verksamhet bör vinnas innan frågan om att inrätta nya sådana bolag tas upp till prövning. Detta förefaller vara en riktig bedömning. I en utredning från statens industriverk med titeln Regionala utvecklingsbolag — problem och möjligheter har man sökt redovisa hittillsvarande erfarenheter vid de regionala utvecklingsbolagen runt om i landet. Även om nu flera av bolagen verkat under begränsad tid, och det därför är vanskligt att dra alltför säkra slutsatser om verksamheten, görs i denna studie, utförd av docenten i företagsekonomi vid Linköpings universitet, Christer Olofsson, en rad intressanta iakttagelser. Man kan inledningsvis notera att de regionala utvecklingsbolagen ofta har tillkommit som ett svar på akuta eller bestående sysselsättningskriser i en region. Uppgiften har varit att skapa nya arbeten. Studien pekar vidare på att flertalet utvecklingsbolag tillkommit utan någon egentlig analys av deras förutsättningar att åstadkomma de utvecklingseffekter som allmänt uttrycks i olika slags målbeskrivningar. De tilldelade resurserna har knappast grundats på någon väl uttalad uppfattning om hur stora resurser som skulle behövas för att i utvecklingsbolagets form kunna åstadkomma något resultat. Utredningen konstaterar således att utvecklingsbolagen som selektivt instrument har använts utan att någon egentlig analys har gjorts av förutsättningarna för dessa bolags verksamhet. I politisk mening kan tillkomsten av ett utvecklingsbolag sägas vara en framgång för regionen — då denna särskilt uppmärksammas och särskilda förväntningar kan knytas till bolagets förmåga att skapa nya jobb. De ständigt återkommande önskemålen om nya utvecklingsbolag tyder onekligen på det politiskt matnyttiga i att verka för dessa utvecklingsbolag — oavsett vad de senare förmår uträtta. Med undantag för Svetab förefaller utvecklingsbolagen vidare ha svårt att i praktisk gärning konsekvent verka utifrån en klart formulerad affärsidé. Mer eller mindre klart finns den visserligen nedskriven och kretsar då oftast kring följande områden: företagsbildning på basis av helt nya produkter, företagsutveckling genom tillgång på nya produkter och utveck ling av befintlig verksamhet genom kapital och kompetenstillskott. Men den konkreta verksamhet som bedrivits talar ett annat språk. Nästan genomgående har utvecklingsbolagen gått in i befintliga verksamheter och i dessa tillfört kapital i olika former, i flera fall av ren rekonstruktionskaraktär. Den traditionella kreditgivarrollen har dominerat. Den nyskapande delen har varit påfallande begränsad och tyvärr dåligt harmonierad med målsättningsparagrafens utmanande formuleringar. Herr talman! Det skulle föra alltför långt att här nu mer i detalj granska utvecklingsbolagens verksamhet. Kanske skulle flera uppfatta det som något orättvist att ifrågasätta verksamheten med tanke på dels den begränsade tid verksamheten varit i gång, dels bristfälligt dimensionerade resurser, dels mycket skiftande regionala förutsättningar. Jag har ändå tyckt det vara lämpligt att i några punkter peka på de många frågetecken och problem som är förknippade med dessa bolag. En enkel slutsats av mina tankar och av SIND:s utredning är att hela verksamheten med de regionala utvecklingsbolagen noga bör följas upp under den närmaste framtiden innan några nya bolag av liknande slag etableras. Jag håller det inte för otroligt att det inom en relativt snar framtid behövs en allsidig genomgång av bolagens verksamhet och framtida inriktning för att klarlägga bl.a. bolagens uppgift och roll i relation till andra resurser — offentliga och privata — som verkar i samma lovvärda syfte, nämligen att utveckla skilda regioners näringsliv. Herr talman! Låt mig avsluta med att något beröra stödområdesindelningen och kanske speciellt problemen i sydöstra Sverige. Debatten kring regionalpolitiken kretsar i stor — kanske alltför stor — utsträckning kring en inplacering av landets kommuner i olika stödområden, med vilket följer möjligheten att få regionalpolitiskt stöd i varierande utsträckning. I betänkandet behandlas ett stort antal motioner med önskemål om förändringar i omfattningen av stödområdet samt krav på förändrade stödnivåer. Under alla år har stödområdesindelningen utsatts för kritik från skilda utgångspunkter, allt medan stödområdets geografiska utbredning påtagligt ökat. En del av kritiken har riktat in sig på systemets stelhet och oförmåga att möjliggöra temporära insatser utanför stödområdet. Även om sådana möjligheter faktiskt formellt sett föreligger, har de av olika skäl utnyttjats mycket restriktivt. Vidare har kritik riktats mot den påfallande restriktiva inställningen vad gäller stödklassificering av kommuner i sydöstra Sverige, vilka kan redovisa strukturproblem av mer permanent slag liknande dem som återfinns längre norr ut i landet. Dessa strukturproblem tillsammans med kraftiga neddragningar inom länens skogsindustri samt glasindustrins mångåriga kamp för överlevnad noteras också av utskottet. Bl. a. pekar man på den höga arbetslösheten i Uppvidinge kommun i Kronobergs län. Även i fråga om ett par av Kalmar läns kommuner, vilka ingår i stödområdet, noterar utskottet sysselsättningsproblem av allvarligare slag. Utskottet betonar vidare att regionalpolitiska synpunkter måste väga tungt vid ställningstaganden i olika decentraliseringsfrågor som eventuellt kan aktualiseras i framtiden. Vad riksdagen i olika sammanhang tidigare sagt om sydöstra Sverige som lämpligt utlokaliseringsalternativ äger enligt utskottets uppfattning forfarande giltighet. Ur sydöstra Sveriges synvinkel framstår därför utskottets förslag att temporärt ge Olofströms kommun regionalpolitiskt stöd motsvarande den nivå som gäller för stödområde 4 såsom intressant. Utskottet betonar dock — och det bör understrykas — att insatserna i Olofströms kommun får ses mot bakgrund av de särskilda problem som kommunen nu brottas med. Enligt min mening bör detta i framtiden kunna öppna vägen för en något friare tidsbegränsad användning av stödinsatserna i andra problemkommuner i sydöstra Sverige. Förhoppningsvis kommer den regionalpolitiska proposition som läggs fram under nästa riksmöte att innehålla förslag om mer flexibla och ändamålsenliga grunder för exempelvis temporära stödinsatser utanför ett geografiskt mer begränsat permanent stödområde. Tillsammans med en generellt verkande regionalpolitik, kombinerad med selektiva insatser via länsstyrelserna ute i länen, bör en sådan politik bli mer slagkraftig än den hittillsvarande; allt under förutsättning att en framåtsyftande, resursskapande ekonomisk politik förmår uppnå balans i den svenska ekonomin, skapa nya resurser och återväcka framtidstron i ett industriellt utvecklat Sverige. Herr talman! Med det anförda vill jag avslutningsvis yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Anders Högmark sade att det var arbetskraftskostnaderna och den solidariska lönepolitiken som var orsaken till en mängd av det här landets problem och till den sysselsättningssituation som vi har etc. Jag skall inte närmare gå in på det, därför att vi får — som han själv nämnde -— tillfälle att återkomma till detta. Men jag kan lugna honom med att säga att Sveriges löneläge ingalunda ligger högst i OECD-området. Det har den våldsamma inflation som vi har fått sedan den borgerliga regeringen tillträdde samt de magra avtalsuppgörelser som vi har haft sedan dess sett till att reglera. Jag nämnde i mitt inledningsanförande att den första förutsättningen för att vi skall kunna bedriva en regionalpolitik är att det finns arbeten, att det finns någonting att lokalisera. Jag ställde frågan till ett antal borgerliga ledamöter här i kammaren, där samtliga partier nu är representerade: Vem skall skapa jobben när man nu drar ner på den offentliga sektorn, när man minskar på industrisidan osv.? Jag har emellertid inte fått något svar. I stället för att svara på det undrade Anders Högmark vad jag själv har för förslag. Ja, jag kan hänvisa till alla de socialdemokratiska motioner som väckts om näringspolitiken och den ekonomiska politiken m.m. Där sägs att krav skall ställas på de företag som får stöd osv. Men jag skall inte gå in på alla de motionerna. Tydligen kan Anders Högmark inte ge något svar, men jag skulle kunna göra det: Det bästa receptet jag kan ge är att vi omedelbart finge en socialdemokratisk regering. Då kanske jobben kunde skapas.
Fru talman! Att bara tala om att den ena eller den andra regeringen kan skapa jobb så eller så är att göra det väldigt enkelt för sig. Jag skulle vilja säga till Bernt Nilsson att ser man sig omkring i vårt samhälle och ute i världen, så kan man konstatera att det finns ett utomordentligt stort antal behov att tillfredsställa. Det finns många, många angelägna områden som bör kunna vara intressanta för svenskt näringsliv. Det viktiga är att det finns människor som kan förmås att se var behoven finns och att genom aktivt företagsledarskap med duktiga medarbetare och med lönsamhet driva en sådan verksamhet. Behoven finns, och det gäller bara att tillfredsställa dem med ett engagemang. Då krävs det att vi har rimlig kostnadsnivå, företagsledning, yrkesarbetare och anställda i övrigt som förmår dra i gång detta. Det finns ingen patentlösning när det gäller vem som skall skapa nya jobb, men det är i och för sig ute i det privata näringslivet som man kan dra i gång verksamhet, om det finns sådana incitament som god lönsamhet och en god marknad. Jag kan ha viss förståelse för att Bernt Nilsson inte vill diskutera arbetskraftskostnaderna. Man kan hänvisa till statistik av skilda slag, men jag skulle vilja ställa en liten samvetsfråga tili Bernt Nilsson. Tror inte Bernt Nilsson att den glasindustri som är så väl företrädd i våra län, Kalmar och Kronobergs län, hade haft något mindre problem om man för fem sex år sedan på olika håll hade diskuterat löneoch kostnadsutvecklingen? Jag är helt övertygad om att det finns äldre människor som blivit utslagna men som skulle ha föredragit att jobba för något lägre lön om de hade fått bo kvar i sin hemtrakt under slutet av sin yrkesverksamma period. Bernt Nilsson kan ju gå uti sitt hemlän och fråga — jag tror att han skulle få det svaret. Det kanske är därför som Bernt Nilsson inte vill diskutera den här frågan just i dag.
Fru talman! Det är litet märkligt att en riksdagsledamot som kommer från Kronobergs län tycker att glasarbetarna har för bra betalt och att de borde ha varit tacksamma om de hade fått jobba för litet lägre lön. Jag tror inte att man har den uppfattningen vid glasbruken. Men det var inte det som frågan gällde, utan den gällde vem som skulle skapa jobben. Anders Högmark säger nu att visst finns det stort behov av arbetstillfällen. Ja, det är ju det jag har stått här och talat om länge. Men vem skall skapa jobben? Vem skall ta fram de jobb som behövs? Ingen har kunnat ge ett besked om det. Man säger bara att det finns stort behov av arbete. Från regeringspartiernas sida har man ju inte kunnat tala om hur vi skall komma ur krisen. Ni gick tidigare ut och sade att arbetslösa ungdomar i lägre åldrar skulle få börja på gymnasieskolan i stället för att få beredskapsarbete, och så tog ni bort de beredskapsarbeten som fanns. I dag upplever vi att ungdomarna inte kommer in på gymnasieskolan. Ni kan ju inte ge besked på någon punkt om hur vi skall klara oss ur krisen — hur vi skall skapa de jobb som behövs. I den ekonomiska situation som landet befinner sigi behövs alle man vid pumparna. Man får inte tillåta arbetslöshet så som ni gör i dag.
Fru talman! Det är ju ett gammalt känt debattrick att ställa frågan: Har ni för mycket betalt? Det finns inte många människor i samhället — måhända någon enstaka — som tycker att de har för bra betalt. Men i valet mellan att få en löneökning som gör att verksamheten inte kan fortsätta eller att ha jobbet kvar är jag övertygad om att fler och fler människor väljer att ha kvar jobbet. Fler och fler frågar sig: Till vilket pris beviljar vi oss för höga löner? Men, som sagt, går man ut på arbetsmarknaden och frågar om lönerna är för höga får man nekande svar, oavsett om man ställer frågan i Kronobergs län, i Kalmar län eller i andra delar av landet. Vem skall skapa jobben? Vem var det som under 1950 och 1960-talen skapade arbetstillfällen i Sverige och drog upp vårt välstånd? Var det den socialdemokratiska regeringen, eller var det svenskt näringsliv? Förmodligen regering och näringsliv i god samverkan. Jag är övertygad om att näringsliv och regering i fortsatt god samverkan kan åstadkomma nya jobb i Sverige, under förutsättning att vi kan klara den internationella konkurrensen och har ett kostnadsläge som gör produktiva investeringar mer intressanta än olika former av finansiella transaktioner, som man i dag tyvärr sysslar med alltför mycket. En ökad lönsamhet i näringslivet är den bästa garantin för jobben. Svenskt näringsliv har inte så tappat sugen under 1970-talet att det inte kan leva upp till 1950 och 1960-talens modell, som skapade ett högt välstånd i det här landet.

Fru talman! Hans Gustafsson refererade till fjolårets debatt när han tog sats i ett nytt inlägg här i dag. Och mycket av utskottets skrivning från i fjol påminns vi om när vi läser det betänkande vi behandlar i dag. Vi har uppmärksammat Värmlands alldeles speciella situation. Det gjorde vii fjol genom ett extraordinärt stöd som kommit till god användning, och vi gör det också i år. Det är Värmland, Bergslagen och Olofströms kommun som särskilt kommit i åtanke när arbetsmarknadsutskottet ansett att vi behöver göra särskilda insatser. Vad är det då som kan vara upphetsande eller inte upphetsande — för att tala med Hans Gustafsson? Var finns det väldiga motståndet någonstans? När det gäller att göra särskilda insatser för Värmland är vi helt överens. 20 milj.kr. extra anser både majoriteten och socialdemokraterna att vi bör satsa på Värmland. Därom är vi helt ense. Det vi inte är överens om är hur man skulle kunna använda dessa 20 milj.kr. På den punkten är jag inte upphetsad men mycket förvånad över socialdemokraternas ståndpunkt. De säger att länsborna inte kan få bestämma hur dessa 20 milj.kr. skall komma till användning, utan det måste vi göra här i kammaren. Därmed binder de upp dessa pengar. Från majoritetens sida menar vi att det måste vara riktigt att länsmyndigheterna, företagen, facken och andra som deltar i den värmländska problemdiskussionen hemmavid får ett ord med i laget innan regeringen tar ställning. Därför konstaterar vi med ledsnad att vi inte kunde hålla ihop på den punkten. Jag skulle vilja upprepa min fråga från inledningen: Varför skulle vi inte kunna tillämpa den ordningen också i Värmland, Hans Gustafsson, att man där kan få ett stort inflytande på hur pengarna skall användas? Varför har inte Hans Gustafsson det förtroendet för värmlänningarna, när han har det för andra länsbor i andra delar av Sverige? Sedan till det här med tidigareläggning av landstingsbyggnationer. Det är klart att det skulle vara väl, om vi hade gott om pengar och om det inte fanns några principiella hakar, att säga att här ger vi till alla som behöver. Problemet är ju bl.a. att det är så många som behöver. Tittar vi på de olika landstingens bärkraft och möjligheter, finner vi kanske att inte bara Värmland skall komma i fråga. Blekinge län och Jämtlands län har den högsta landstingsskatten, och fem län har högre landstingsskatt än Värmland. 1980, det senaste året som är avläsbart, hade nio län lägre skattekraft än det län som nu är aktuellt. Hur skall vi i utskottet argumentera när andra län kommer med liknande krav som är lika välgrundade som de värmländska? Jag tror att vi har gjort en rimlig avvägning när vi konstaterat att Värmland behöver insatser men att dessa skall läggas upp i de former som utskottet har föreslagit.
Fru talman! Eftersom Hans Gustafsson kritiserar oss i utskottsmajoriteten för att inte följa socialdemokraterna när det gäller Värmland, måste jag påpeka två saker. För det första kan vi inte sitta här i riksdagen och skriva en bruksanvisning för hur pengarna skall användas. Det måste rimligen göras en lokal anpassning med hänsyn till de förutsättningar som råder i Värmland, och länsmyndigheterna vet ju bättre än vi hur man då skall göra. För det andra har socialdemokraterna demonstrerat en motsägelsefull syn i den senaste tidens debatt om den offentliga sektorn. I reservationen här berörs också den offentliga sektorns fortsatta utbyggnad, men jag konstaterade tidigare att Bo Jonas Sjönander har tagit upp detta på ett sätt som starkt avviker från den syn som socialdemokratin hittills har företrätt i debatten. Jag kan vidare nämna Assar Lindbeck och de sex ekonomerna — alla talar ett helt annat språk än vad socialdemokraterna gör i de sex reservationerna till det betänkande som vi i dag har att ta ställning till. Borde inte socialdemokraterna sätta sig ned och försöka komma fram till en enhetlig uppfattning? Hans Gustafsson är ju inte vem som helst. Han är gruppledare för socialdemokraterna här i kammaren. När nu Bernt Nilsson har pläderat hårt för att den offentliga sektorn skall byggas ut, ställer jag frågan: Hur stor del av bruttonationalprodukten skall den offentliga sektorn ha enligt Hans Gustafssons uppfattning?

Fru talman! På en punkt vill jag gärna följa Hans Gustafsson i resonemanget, och det är att vi inte har någon anledning att spela ut det som kallas offentlig verksamhet mot enskild verksamhet. Men vi får inte tappa bort det som vi ändå är överens om i utskottet, nämligen att det som Värmland behöver inte är att så att säga bakvägen få en utbyggnad av sin landstingsaktivitet, utan det är en ersättning för den industri som har gått ner så kraftigt. Man behöver ett nyföretagande, man behöver nya verksamheter, och det är därför vi föreslår just 20 milj.kr. till industriell utveckling. I sin principiella uppläggning överensstämmer det med fjolårets anslag, som visade sig vara ett väldigt gott tillskott. Det är att beklaga att socialdemokraterna inte har velat tilltro länsmyndigheter och andra i Värmland ett så pass starkt inflytande över användningen av dessa medel som vi i utskottsmajoriteten anser är ganska rimligt. Kanske är det en decentralistisk och en centralistisk syn som här skär mot varandra. Hans Gustafsson vill göra ett byte mellan ett och annat inslag i reservationen och vad utskottsmajoriteten föreslår. Det tyder väl på att också Hans Gustafsson, med det goda sinne för självkritik han har, inser att det kanske inte är så lyckade reservationer fullt ut. Fru talman! Jag saknar svar på frågan, hur vi skall hantera det här framöver. Jag har påvisat att flera län har ett högre skatteuttag och ännu flera en lägre skattekraft än Värmland. Visst har man behov också i andra Bergslagslän, i andra Norrlandslän och i en del län också söder ut, inte ens Hans Gustafssons eget län undantaget.
Fru talman! Hans Gustafsson ger svaret att den offentliga sektorn skall fortsätta att byggas ut och tar avstånd från Bo Jonas Sjönander. Låt mig konstatera att om man fortsätter att bygga ut den offentliga sektorn, minskar man i motsvarande grad utrymmet inom den enskilda sektorn. De här två sektorerna fungerar som två kommunicerande kärl, beroende av varandra ungefär som i ett timglas. Skall man bygga ut den offentliga sektorn, måste man alltså ta undan ekonomiska resurser som i annat fall skulle ha stått till förfogande för näringslivet och för övriga initiativ inom den enskilda sektorn. Fortsätter man med den här processen, hamnar man så småningom i ett läge —i varje fall pekar trenden på det — där praktiskt taget alla våra inkomster måste gå till offentliga utgifter. Nej, jag vill snarare hålla med Bo Jonas Sjönander, och jag skall ånyo citera hans tal i Uppsala den 19 mars: ”Det är uteslutande genom lägre konsumtion och högre industriproduktion vi kan klara krisen. Det är uteslutande genom en industriell expansion som underskotten i bytesbalansen kan minskas. Det är uteslutande med varor vi kan betala vår import.” Den enskilda sektorn, som ytterst har att försörja och bära upp den offentliga sektorn, måste alltså få nödvändigt utrymme för att vi skall kunna klara våra åtaganden. Det gäller inte minst i fråga om regionalpolitiken, som vi nu diskuterar.

Fru talman! Arne Fransson har tidigare i dag redovisat centerns principiella syn på det vi nu behandlar, nämligen den aktuella regionalpolitiken. Jag vill bara betona att vi anser det mycket angeläget och värdefullt att vi dels får möjligheter till förstärkta regionalpolitiska insatser i framtiden, dels får bättre möjligheter att åstadkomma inomregional balans i de olika länen. När man skall skapa en jämnare fördelning av sysselsättningstillfällena över landet måste man se både till den industriella verksamheten och till tjänsteoch servicesektorn, oavsett om den är privat eller offentlig. Den offentliga sektorn svarar för en mycket stor del av sysselsättningen i vårt land. Det är också en andel som har ökat kraftigt. Framför allt ägde denna ökning rum i början av 1970-talet. Och det råder inget tvivel om att det hittills har varit en klar tendens att tillväxten av den offentliga verksamheten har haft en centraliserande effekt. Det har inneburit att huvudstaden, residensstäderna i länen och lokalt de kommunala centralorterna har fått de största tillskotten av arbetstillfällen. Om vi vill skapa en jämnare fördelning av sysselsättningstillfällena, måste vi således allvarligt arbeta för att fördela också de offentliga arbetstillfällena bättre över landet. Vi måste decentralisera den statliga verksamheten. En stor insats i detta arbete gjordes under 1970-talet genom utflyttningen av statliga verk från Stockholm till andra delar av landet. Den utvärdering som har gjorts av denna utflyttning har visat på mycket positiva erfarenheter. Det gäller för Stockholmsregionen, där utflyttningarna har bidragit till en lugnare tillväxt, för de orter som har fått ta emot de nya arbetstillfällena och — när väl de akuta omställningsproblemen varit över — för de verk som har flyttat. I det fortsatta arbetet kanske det inte blir särskilt aktuellt att flytta hela stora verk. Men vi har från arbetsmarknadsutskottets sida, med stöd av riksdagen, vid flera tillfällen framhållit att nya verk och statliga organ i första hand skall placeras utanför huvudstadsområdet. Det tillskapas inte så ofta nya verk, i synnerhet inte i rådande statsfinansiella läge. Det är därför viktigt att vi också tittar på andra sätt att decentralisera statlig verksamhet. Det som i detta sammanhang är särskilt angeläget är att vi får till stånd en decentralisering av beslutsfattandet — en decentralisering av beslutsfunktionerna från centrala myndigheter till regionala och lokala sådana. Det har på detta område dragits i gång en ganska omfattande verksamhet sedan den första Fälldinregeringens tillträde. Denna verksamhet har lett till att man nu är i färd med att banta flera centrala ämbetsverk och lägga ut beslutsfunktioner på län och kommuner. Detta är mycket positivt. Det leder dels till en bättre fördelning av arbetstillfällena över landet, dels till en bättre demokrati, i och med att man flyttar besluten närmare människorna. Man kan också tänka sig att decentralisera delar av verksamheter i statliga verk. Det uttalar sig utskottet i detta betänkande positivt om. Det är viktigt att decentraliseringsarbetet inte bara sker på central nivå utan också regionalt och i kommunerna. Även i länen bör det finnas utrymme för en utflyttning av landstingsverksamhet, länsstyrelseverksamhet och annan statlig länsverksamhet från residensstäderna och de allra största orterna till andra orter i länet. På samma sätt bör det i många fall finnas goda möjligheter att i kommunerna flytta ut olika administrativa funktioner från centralorten till mindre orter. Genom en sådan här målmedveten strävan bör vi kunna få en ganska betydande effekt när det gäller att åstadkomma en bättre fördelning av arbetstillfällena över landet. Regeringen har gått i spetsen för detta arbete, inte minst genom den decentraliseringsdelegation som har tillsatts under statsrådet Johansson. Men det är klart att den industriella utvecklingen är lika viktig. Och här sammanfaller olika önskemål. Vi har totalt, ur samhällets synvinkel, ett starkt behov av en positiv industriell utveckling. Det har här i kammaren förts en intensiv debatt fram och tillbaka om den offentliga sektorn kontra den privata. Och även om man kanske inte kan skriva under på Sten Svenssons timglasresonemang är det klart att om vi skall åstadkomma balans i våra affärer med utlandet är det viktigt att vi expanderar sådan verksamhet som kan leda till antingen en ökad svensk export eller en minskad svensk import. Och med det syftet kommer naturligtvis industrin i första rummet — vår tjänsteexport och tjänsteimport är ganska begränsad. Ur total samhällsekonomisk synvinkel är det alltså angeläget med en positiv utveckling av vår industri. Och det är viktigt att denna industriella expansion får en regionalpolitiskt riktig utformning, så att tillväxten framför allt sker i de delar av landet där behovet av nya arbetstillfällen är störst. Föreställningen att vi skulle lösa de regionalpolitiska problemen och sysselsättningsproblemen i det här landet framför allt genom en ständig expansion av servicesektorn — vare sig den är offentlig eller privat — är alltså felaktig. Det samhällsekonomiska utrymmet tillåter inte en alltför stor sådan expansion. Detta gör att ett av de recept som socialdemokraterna angett för att lösa situationen i Värmland, nämligen en snabbare utbyggnad av landstingets verksamhet, är ett ganska farligt recept — det är något av en Döbelnsmedicin. Om man genomför den snabbutbyggnaden av landstingsinstitutionen i Värmland skulle man visserligen få en temporär förbättring av sysselsättningen, men i varje fall om man sedan tänker utnyttja de här institutionerna blir den ekonomiska belastningen i efterhand desto besvärligare. Det gör att en utvidgning av landstingsverksamheten som huvudrecept för att lösa sysselsättningsproblemen i Värmland inte gagnar Värmland särskilt väl på lång sikt. Kraftresurserna måste i stället inriktas på den industriella utvecklingen. Och det är också den vägen som utskottsmajoriteten har valt genom sin föreslagna satsning på 20 miljoner extra till industriell utveckling i Värmland. Den skall också ses mot bakgrund av att utskottet förra året föreslog en extra satsning på 12 miljoner till Värmland. Det är alltså en upptrappad industriell insats som vi har ställt oss bakom på det här sättet. Som tidigare framhållits vill inte vi att riksdagen nu skall öronmärka de här pengarna, utan man måste låta de regionala organen få det avgörande inflytandet. Mot den här bakgrunden, fru talman, vill jag yrka avslag på reservation 6, som rör Värmland, och reservation 5, som är en följdreservation. Får jag sedan, fru talman, framhålla att när man gör den här typen av industriell satsning, då är det viktigt att inrikta resurserna på att vidareutveckla befintliga företag och skapa möjligheter att starta nya verksamheter. Att flytta företag mellan olika delar av landet tror jag är en förgången typ av regionalpolitik. Det finns ju i dag inte någon region i landet som har överskott på industrisysselsättning och som gladeligen skulle kunna avvara industriella insatser. Det är viktigt att man i Värmland och på andra håll utnyttjar de resurser som ställs till förfogande och inventerar möjligheterna att på den industriella bas och med de naturförutsättningar man har få en positiv industriell utveckling. När det gäller skogslänen vill jag särskilt peka på de möjligheter som finns inom energisektorn. Där finns möjligheter att utveckla produktion av skogsenergi, torv osv., som bör tas till vara. Självfallet hade det, om vi inte haft det elöverskott som kärnkraftsprogrammet har drabbat oss med, varit lättare att åstadkomma den här utvecklingen inom energisektorn, men icke desto mindre är det viktigt att man utnyttjar de förutsättningar som finns för en positiv industriell expansion. Detta gäller bl.a. för Värmland, vilket har kartlagts av engagerade grupper där. Ett annat område där utskottet är berett att förorda särskilda satsningar är bruksorterna. Vi har här tagit ställning för ett stöd motsvarande i princip det stöd som kan utgå i stödområde 4. Detta är angeläget med hänsyn till de speciella problem som finns på våra bruksorter — också Arne Fransson har framhållit detta i sitt anförande. Socialdemokraterna begär i reservation nr 4 ett särskilt åtgärdsprogram för bruksorterna — det är egentligen ett gammalt krav som upprepats. Utskottet konstaterar att ett sådant åtgärdsprogram faktiskt är under utarbetande och hänvisar till att en regionalpolitisk proposition är på väg. Det är ganska självklart att särskilda åtgärder av den här typen tas fram i det sammanhanget. I avvaktan på detta innebär utskottets förslag om förstärkta regionalpolitiska insatser i bruksorterna en betydande hjälp. Men jag medger gärna att vi är sent ute med de här insatserna. Centerpartiet föreslog redan 1979 att flertalet av dessa orter skulle placeras i stödområde 4. Om socialdemokraterna, som talar så varmt för bruksorterna, i praktisk handling hade stött oss den gången, skulle situationen i en lång rad kommuner i dag ha varit betydligt bättre än den är. Jag tycker att det är att beklaga att socialdemokraternas engagemang för bruksorterna bara tar sig uttryck i reservationer och inte i praktiska åtgärder. De hade ju tillfälle att faktiskt påverka utvecklingen i samband med det regionalpolitiska beslutet 1979. Ett annat socialdemokratiskt förslag är att vi skall inrätta nya industricentra på ett antal orter, nämligen i Sollefteå, Sveg, Gällivare och Torsby. Vi är helt på det klara med att det krävs kraftfulla regionalpolitiska insatser i de här orterna, och vi är beredda att stödja det. Men vi är inte säkra på att den rätta åtgärden är att bygga industricentra, i varje fall inte i den form de har i dag. Erfarenheten visar att de drivs i en ganska dyr och i många fall opraktisk form, som inte heller ger kommunerna det inflytande som skulle vara önskvärt. Därför är vi, såvitt jag förstår, eniga om att man skall utreda formerna för industricentra. Att innan man har gjort det inrätta industricentra på fyra nya orter verkar inte särskilt förnuftigt. Från centerns sida tror vi mera på att satsa på kommunala industrihus. Vi har under en lång följd av år hävdat att detta är ett mera fruktbärande sätt att tillgodose framför allt småindustrins lokalbehov. Genom utskottets förslag ökas också möjligheterna att bygga kommunala industrihus i olika delar av landet, och det tycker vi är mycket positivt. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 3. Får jag till sist, fru talman, konstatera att till de stärkta regionalpolitiska medel som vi kan komma att behöva för framtiden hör naturligtvis också etableringskontrollen, som Arne Fransson var inne på. Denna och många andra principfrågor kommer vi att få ta ställning till när den nya regionalpolitiska propositionen föreläggs riksdagen. Då kommer vi också att få behandla frågan om eventuella styråtgärder när det gäller den privata serviceoch tjänstesektorn, och det vore ganska orimligt att springa före den propositionen och ta ställning nu. Därför yrkar jag också avslag på reservation 2. I år är det på sätt och vis ett regionalpolitiskt mellanår. Vi väntar alltså på de principiella förslagen från regeringen, som bygger på ett omsorgsfullt arbete ute i länen. Det är rimligt, tycker jag, att vi i riksdagen avvaktar denna sammanställning av de önskemål som finns runt om i landet och de erfarenheter som man där kan ha samlat på sig, innan vi vidtar ytterligare åtgärder. På vissa punkter har vi redan flyttat fram positionerna, som jag sagt. Vi vet att det behövs mer långtgående åtgärder, och det är min förhoppning och övertygelse att vi kommer att få ta ställning till dem ganska snart här i riksdagen, när den nya propositionen kommer. Jag yrkar alltså, fru talman, avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Först och främst tror jag faktiskt inte att jag har gjort gällande att de 20 miljonerna skulle vara någon allena saliggörande medicin för den industriella utvecklingen i Värmland. Jag tror inte heller att Hans Gustafsson utgår från att beviljandet av dessa 20 miljoner är det enda som kommer att göras för Värmland. Det är faktiskt så att hela den medelsarsenal som samhället har till sitt förfogande inom regionalpolitiken och arbetsmarknadspolitiken står även till Värmlands förfogande. Och flera Värmlandskommuner ligger ganska högt i stödområdesplaceringen. Det finns alltså betydande resurser där som står till Värmlands förfogande. Därtill kommer tidigare gjorda specialinsatser för Värmland och de särskilda insatser som har gjorts inom industripolitikens ram när det gäller skogsoch stålindustrin för att lindra effekterna av strukturomvandlingen i Värmland. Det är kanske att göra sig litet väl naiv, Hans Gustafsson, att stå här och låtsas som om man trodde att beviljandet av de 20 miljonerna var det enda som gjordes för Värmland. Så är naturligtvis inte fallet. Vi är starkt medvetna om att Värmland är ett län som kräver särskilda insatser och att sysselsättningsproblemen i Värmland är allvarliga och allvarligare än i de allra flesta län i det här landet. Därför är vi alltså beredda att utöver den betydande medelsarsenal som vi har för Värmland, liksom för alla andra skogslän, göra denna specialinsats som jag menar skall avse framåtsyftande industriprojekt som en extra stimulans i den här regionen. När det sedan gäller skillnaden mellan statliga investeringar och landstingsinvesteringar, så är det hela egentligen inte så förfärligt konstigt. I och för sig är naturligtvis landstingsinvesteringarna värdefulla — de gör säkert nytta. Vi kan bygga hur mycket sjukhus som helst i det här landet, och det dröjer länge innan vi riskerar att de står tomma. Det tror jag också. Men samtidigt vet vi att det här får kostnadskonsekvenser, och frågan är om detta är den huvudinriktning vi skall ha när det gäller vårdens utveckling i framtiden — att satsa mer och mer på stora institutioner, eller små institutioner. Är det inte så, att vi skall försöka finna andra vårdformer som kräver mindre av sådana här investeringar? Men det är i alla fall fråga om investeringar som är personalkrävande och kostnadsintensiva. Däremot vågar jag påstå att de statliga byggnadsinvesteringar som kommer att tidigareläggas inte knyts till skapandet av nya institutioner, utan det kommer framför allt att vara så att existerande institutioner med provisoriska byggnadslösningar får nya och mera ändamålsenliga lokaler. Detta kommer kanske också att möjliggöra en mera rationell verksamhet. De statliga investeringarna är alltså inte kopplade till en utvidgning av den statliga verksamheten. Landstingsinvesteringarna är kopplade till en utvidgning av landstingsverksamheten som kommer att fordra driftpengar.

Ingen av oss, Hans Gustafsson, tror väl att sysselsättningsproblemen i Värmland är så enkla att hantera att om vi bara föreslår ett par tre saker här i utskottet, är saken klar. Skulle någon av oss sitta inne med detta hundraprocentigt lyckade recept på en lösning av Värmlands problem, då skulle vi säkert också kunna ena oss om att genomföra det. Vi försöker, var och en efter bästa förstånd, att hitta mediciner som skall förbättra situationen så mycket som möjligt. Det är ju den ambitionsnivån som vi har; oavsett om vi heter Hans Gustafsson eller Pär Granstedt tror jag att realiteten ändå är denna. När det gäller de offentliga investeringarna är det inte så att vi kommer att öka antalet poliser, om vi får nya polishus, utan vi kommer då att flytta poliserna. Det förslag som arbetsmarknadsministern har lagt fram är inte knutet till något förslag om utvidgning av den statliga verksamheten. Tvärtom har Hans Gustafsson säkert hört talas om att vi genomför sparprogram, som innebär begränsningar av den statliga verksamheten. Men om man får nya och bättre lokaler kan man rationalisera verksamheten så att det krävs mindre folk för att utföra samma mängd arbete. — Det kant.o.m. få den effekten, alltså. Däremot innebär den tidigareläggning av Värmlands läns landstings investeringsprogram som socialdemokraterna föreslår att det tillkommer nya institutioner, som kommer att bemannas och vara i verksamhet. Där är det inte fråga om — inte i huvudsak, i varje fall — att ersätta lokalerna. Vi kommer alltså inte förbi att de bägge investeringsprogrammen är av olika karaktär och att de kommer att få olika ekonomiska konsekvenser. I och för sig tror jag att det är bra om man kan vidareutveckla sjukvården i Värmland, men jag anser att det är viktigt att göra det i den takt som landstinget tidigare har bedömt vara ekonomiskt realistisk. Den stora kostnaden när man bygger sjukhus är inte att bygga sjukhuset, utan det är driva sjukhuset efteråt.

Fru talman! Jag tycker det finns anledning att i det här skedet av debatten göra några kommentarer med anledning av decentraliseringspolitiken. Jag har det, som jag tycker fördelaktiga, utgångsläget att det inte finns några markerade motsatsförhållanden i arbetsmarknadsutskottets betänkande på den här punkten. Det är naturligtvis väldigt positivt för decentraliseringsarbetet totalt sett att vi numera har en betydande enighet kring de här frågorna. Antingen de gäller decentraliseringsåtgärder på det politiska området eller på det administrativa eller på det geografiska, är det naturligtvis en styrka att så är fallet. Jag har således noterat att även reservationerna är positiva till decentraliseringsverksamheten. Den andra punkten, som också markeras i utskottets betänkande, är en förändrad syn på förhållandena i Stockholms län. Jag tycker att arbetsmarknadsutskottet här har svarat för en balanserad skrivning vilken möjliggör åtgärder som det tidigare inte fanns förutsättningar för, t.ex. när det gäller att se på befintlig statlig verksamhet som skulle kunna bli föremål för omlokalisering och för att utröna de faktiska förutsättningarna för en sådan omlokalisering. Sådana åtgärder kan gälla t. ex kontaktstudier för att se hur olika myndigheter fungerar både i förhållande till varandra och till sin omvärld i övrigt. Jag hänvisar där bara till de skrivningar som finns på s. 60 i betänkandet angående omlokalisering från Stockholmsområdet till andra regioner. Dessutom — för det tredje — stöder arbetsmarknadsutskottet mycket starkt inomregional decentralisering. Vi har där börjat en verksamhet med utgångspunkt i bl.a. statskontorets utredning för Östergötlands län och håller på med en särskild genomförandeplanering på just det området. Där skulle jag vilja anknyta till några saker som sagts tidigare i debatten om länsplaneringen. Jag tror att länsplaneringsarbetet, just för den inomregionala decentraliseringsinriktningen, är väldigt viktigt. Det ger en grund för prioritering av åtgärder på det området. Naturligtvis kommer det att krävas kompletterande utredningar i olika län. Utredningsnivån är inte densamma på alla håll, men det är ändå ett viktigt underlag som vi där har fått tillgång till. Jag har också särskilt noterat att man understryker landstingens betydelsefulla roll för inomregional decentralisering. Vi kommer naturligtvis att ha kontakter med de båda kommunförbunden i dessa frågor från decentraliseringsdelegationens sida. Utskottet har också ganska noggrant gått igenom innehållet i det handlingsprogram för 1981 som decentraliseringsdelegationen lagt fram. Jag vill mot den bakgrunden särskilt betona några punkter. Den verksamhet som vi nu bedriver i besparingssammanhang gör det särskilt viktigt att koppla samman effektivisering, besparingar och förenklingar i byråkratin med decentraliseringsarbetet. Det har en omedelbar aktualitet. Därför försöker vi också från decentraliseringsdelegationens sida att noga följa det arbetet. Det är vidare viktigt att besparingsarbetet inte går ut över områden i landet där det inte finns så många människor och varifrån det därför inte hörs så mycket av protester. Vi måste vara medvetna om, exempelvis på affärsverkens område, den stora betydelse som service i olika delar av landet har. Det försöker vi alltså från decentraliseringsdelegationens sida att bevaka. Dessutom är det viktigt att understryka att decentraliseringsarbetet också, så långt det är möjligt, skall bedrivas i decentraliserade former. Från delegationens sida försöker vi initiera åtgärder via myndigheterna. Så kommer vi också att bedriva den inomregionala decentraliseringen. Vi kommer alltså att använda den budgetprocess som vi redan har för att sätta i gång verksamhet. Jag tror dessutom att det är viktigt att vi ökar informationen om decentraliseringsarbetet i förhållande till myndigheterna. Så kommer också att ske under våren vid ett par konferenser. Där är det särskilt viktigt att diskutera dessa frågor med de statliga myndigheter som också har en regional organisation. Låt mig så ta upp något av vad som tidigare i debatten har sagts om stora nedskärningar av den offentliga verksamheten utöver dem som inryms i det löpande besparingsarbetet. Det gäller t.ex. förbandsnedläggningarna och försvarsutredningens arbete. Decentraliseringsdelegationen har funnit det angeläget att se till att vi är representerade redan från början, så att vi inte får den situationen att man inte tar regionala hänsyn i samband med urvalet av förbandsorter där nedskärningar måste ske. Den regionala bedömningen bör göras vid sidan av de militära bedömningarna av vilka delar av fredsorganisationen som kan inskränkas. Jag tror att det är viktigt att få en sådan samtidig bedömning. Det finns många exempel på orter där nedskärningar har skett men där man sedan inte kunnat fullfölja de allmänna riksdagsut talandena om kompenserande åtgärder. Därför är denna koppling ytterst viktig. Utskottsbetänkandet ger på den punkten ökade möjligheter till insatser av decentraliseringskaraktär. Om särskilt svaga orter skulle drabbas, bör det finnas möjligheter till kompensation. Låt mig avslutningsvis beröra några saker av allmän karaktär. Jag tror att det mot bakgrund av den debatt som förs om regionalpolitiken i dess helhet är viktigt att betona att ju avlägsnare målet för regional balans är, desto mer av styrning krävs för den gemensamma sektorns verksamhet. Om vi alltså inte lyckas få industrin att ställa upp, beroende bl.a. på att man inte befinner sig i en expansiv fas, så krävs det antingen hårdare styrning där och/eller att den offentliga verksamheten får bära mer av ansvaret. Det är troligen en av de viktigaste orsakerna till att det i dag finns en större enighet kring decentraliseringsverksamheten inom offentlig verksamhet än tidigare. Vidare tror jag att det är viktigt att betona att det här med decentralisering låter väldigt bra i allmänt tal, men att det alltid är lättare när man talar om decentralisering till någon och svårare när man går in på och ställer krav på att decentralisera från någon. Det gäller inte minst på länsnivå. Därför är det viktigt att framhålla att när vi nu har begränsade resurser att fördela från central nivå, så måste vi också ställa krav på att länen aktivt ställer upp på inomregional decentralisering. Ett av misstagen i 1970-talets omlokalisering var väl just att man inte ställde de här kraven på motprestation samtidigt. Länsresidensstäderna, som fick del av central verksamhet, behöll den verksamhet på det statliga området som de hade sedan tidigare. Jag välkomnar alltså opinioner för decentralisering, men då måste man också vara beredd att själv ställa upp där hemma. Det är vidare viktigt att beslutssituationen blir sådan här i riksdagen att ytterkanterna, de tänkbara mottagarna, inte bekämpar varandra, inte slår ut varandra, för då händer inte så mycket. Det finns starka återhållande krafter så fort man vill flytta en verksamhet. Här tror jag att inte minst decentraliseringsdelegationen har en viktig uppgift att fylla för att skapa en rimlig beslutssituation.
Fru talman! Jag är glad över att de borgerliga partierna i utskottet i vissa delar har ställt sig bakom förslag som vi har lagt fram i den socialdemokratiska motionen. Just det som Olof Johansson nu har berört och som finns att läsa på s. 60 i utskottsbetänkandet är krav som härstammar från den socialdemokratiska partimotionen. De kraven innebär att vi vill att decentraliseringsverksamheten skall kunna bedrivas på ett effektivare sätt än som i dag är fallet. Ett enigt utskott har alltså slutit upp bakom det kravet. Olof Johansson talade om väldigt viktiga saker. Han uppehöll sig hela tiden vid hur viktig den offentliga sektorn är för sysselsättningen. Jag skulle i det sammanhanget bara vilja knyta an till den diskussion som vi har haft här förut, därför att den sysselsättning som kommunerna och landstingen står för ändå är den allra viktigaste för många av de mest utsatta regionerna här i landet. Jag hoppas därför att den omsorg som Olof Johansson säger att han har för sysselsättningen när det gäller nedskärningar vid militära förband också skall komma till uttryck när regeringen diskuterar det sparpaket som kommer att gå ut över kommunernas och landstingens möjligheter att sysselsätta människor. Jag är helt övertygad om att de positiva effekterna av en aktivitet från Olof Johanssons sida därvidlag i sysselsättningstal vida kan överskrida vad han någonsin kan åstadkomma när det gäller de militära förbanden.
Fru talman! De krav som framställdes i den socialdemokratiska partimotionen är en del av det som utskottet behandlat. Motsvarande krav och önskemål har ju uttalats också av mig personligen och från decentraliseringsdelegationen i det handlingsprogram som utskottet har haft tillgång till. De skärpta decentraliseringskraven har också funnits med i de uttalanden som tidigare gjorts i budgetpropositionen. Jag tycker, som sagt, att det är väldigt viktigt att det finns en bred uppslutning på det här området och att vi därigenom kan få ökad kraft i denna verksamhet. Det var också mot den bakgrunden som jag välkomnade opinionsyttringar utifrån landet, för det finns naturligtvis en väldig tröghet på det här området. Vare sig det gäller politisk, administrativ eller geografisk decentralisering finns det alltid ett visst motstånd. Man bevakar så att säga sitt eget revir och har attityden: Ge mig gärna någonting, men tag inte ifrån mig något! Eftersom också Anna-Greta Leijon är från Stockholmsregionen vill jag tillägga hur viktigt det är att vi i den här regionen är beredda att ställa upp för decentraliseringspolitiken. Jag uppfattade Anna-Greta Leijons inlägg så att hon är beredd till det. Det går naturligtvis att föra en lång debatt — jag skall inte göra det i replikform — om den offentliga sektorn och om de möjligheter som ligger i den och måste ligga i den också framöver. Men det kanske är viktigt att korrigera en del uppfattningar om vad regeringen håller på med. Det är som bekant inte fråga om totalnedskärningar, utan det är fråga om att dämpa ökningstakten i den offentliga sektorn. Det är naturligtvis inte ointressant att titta på vilka effekter den offentliga sektorns utveckling under 1970-talet har haft. Hans Gustafsson m.fl. har ju varit inne på det i den här debatten. Det är bara att konstatera att det är inom den offentliga sektorn som den stora tillväxten har skett. 438 000 personer var sysselsatta där under 1970-talet, medan industrisektorn minskade med 82 000. Vi behöver inte gräla om vad som hänt under de olika regeringsperioderna, för det är bara att konstatera faktum. Den offentliga sektorn är en oerhört viktig del av den regionalpolitik som vi måste bedriva för att skapa en bättre balans mellan olika delar av vårt avlånga land.
Fru talman! Olof Johansson säger att det inte handlar om en totalnedskärning av sysselsättningen inom den offentliga sektorn utan om en dämpning av ökningstakten. Vad menar Olof Johansson egentligen när han säger detta? Vi har i Sverige under en lång följd av år — mer än tio år — haft en ökning av antalet anställda inom den offentliga sektorn som har pendlat mellan 45 000 och 60 000 — i genomsnitt kanske 50 000 per år. Men fr.o.m. maj månad 1980 har vi inte den utvecklingen längre. Ända sedan maj månad 1980 kan vi se klara bevis i statistiken för att situationen är en helt annan. Den ökning som vi har i den offentliga sektorn av antalet anställda rör sig nu på helårsbasis om några få tusen personer. Denna neddragning har skett innan de åtstramningspaket som regeringen nu aviserar har fått några praktiska konsekvenser. Mot den bakgrunden är det naturligtvis inte konstigt att vi blir väldigt oroliga för vad som kan komma att hända framöver. Det är inte från den stora ökningen på omkring 50 000 anställda per år som man nu är ute efter att göra nedskärningar — det är från en helt annan nivå. Det skulle vara bra om man, i många av de diskussioner som förs om den offentliga sektorn, gjorde klart för sig hur bakgrunden ser ut. Som framgått av debatten här tidigare, inte minst av den diskussion som Hans Gustafsson har fört, betyder den offentliga sektorn dessutom väldigt mycket för den privata sektorn. Det finns ett samspel, och om vi minskar den offentliga sektorn går det i första hand ut över småföretag och andra som är leverantörer av varor och tjänster till den offentliga sektorn. Det är med djup oro man kan se fram mot ökad risk för stor arbetslöshet också i Sverige. Vi vet att neddragningar av kommunernas och landstingens verksamhet kommer att innebära stora påfrestningar, särskilt för de områden där industrisektorn redan håller på att undermineras. Det är precis som Olof Johansson säger: Den offentliga sektorn spelar en väldigt stor roll i regionalpolitiken. Därför är det viktigt att Olof Johansson verkligen speciellt uppmärksammar de här frågorna när regeringen lägger fram sina sparpaket.
Fru talman! Visst har vi under 1970-talet fått en annan fördelning av arbetet genom den ökade frekvensen av deltidssysselsättning, och detta kan vi naturligtvis diskutera och analysera på olika sätt. Jag skall inte gå in på orsakerna till denna utveckling. Jag har inte någon annan uppfattning än Anna-Greta Leijon om den regionala fördelningen inom den offentliga sektorn. Där har deltidssysselsättningen spelat en stor roll, men det är också viktigt att vara klar över att 26-27 Jo av ökningen under 1970-talet har hamnat i Stockholmsregionen. Det låter som en orimlighet, men det är det inte. Detta samtidigt som länets andel av befolkningen är 18-19 96. Därför är det viktigt att man varje gång som det är fråga om att vidta decentraliseringspolitiska åtgärder bevakar denna utveckling. Det finns också ett instrument för detta i decentralise ringsdelegationen. Jag är glad över att vi genom riksdagens uttalanden får en uppbackning av strävandena att skapa en än jämnare fördelning av sysselsättningen inom den offentliga sektorn i landet. Jag tycker vidare att Anna-Greta Leijon skall notera vad jag sade om de politiska målsättningarna, såsom de har formulerats av regeringen. De innebär en fortsatt ökning inom den kommunala sektorn. Denna inriktning görs sedan om till mer eller mindre personligt formulerade budskap. Men det är viktigt att vi inte ger människor intrycket att vi håller på att skära ned i stor omfattning, och i det avseendet tycker jag nog att socialdemokratin ibland skjuter ordentligt över målet och skapar en annan stämning ute bland människor än vad som motsvarar realiteterna. Låt mig återgälda den komplimang som Anna-Greta Leijon gav, genom att påpeka att det kanske vore bra om vi allihop talade mer om realiteterna som de är och inte målade upp skräckbilder. Också sådana kan ha sitt inflytande på verkligheten. Jag har hållit mig till de formulerade politiska målsättningarna, och vi räknar med att kommunerna skall kunna öka sin sysselsättning också framöver. Det är också viktigt att detta framhålls. I övrigt har jag inte mycket att tillägga. Det är dock viktigt att betona det samspel mellan allmän och privat sektor som alltid förekommer. På vissa områden är det dessutom fråga om nästan identiskt lika verksamheter, såsom också har exemplifierats i denna debatt.

Fru talman! Inledningsvis några ord om den offentliga sektorns roll för sysselsättningen i skogslänen. Under 1970-1975 ökade sysselsättningen i Norrbotten med ca 11000 personer. Av dessa var 7 000 kvinnor, i stor utsträckning i landstingets tjänst. 60 70 av ökningen av antalet landstingstjänster hamnade i glesbygdskommunerna. Det säger litet grand om vad det betydde för kvinnorna att få sysselsättning, men också om vad det betydde för glesbygdskommunerna. Fru talman! I mitt inlägg kommer jag att ta upp den socialdemokratiska reservationen 4 om bruksorterna, det särskilda yttrande som behandlar Norrbotten och i någon mån glesbygdsfrågorna. Inledningsvis yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen 4, där vi kräver att regeringen redovisar resultatet och erfarenheterna av arbetet samt planerade åtgärder för att trygga sysselsättningen på bruksorterna i enlighet med de deklarationer som gjordes av regeringen 1977 och det beslut som riksdagen fattade 1980. Vi socialdemokrater har tidigare i flera motioner tagit upp de sysselsättningsproblem som allt fler bruksorter får uppleva. Antalet anställda inom exempelvis specialstålindustrin har minskat med över 15 26 åren mellan 1976 och 1980. Föreslagna eller redan beslutade neddragningar i branschen omfattar över 2 000 arbetstillfällen. Andra socialdemokrater från arbetsmarknadsutskottet kommer i sina inlägg att närmare redogöra för situationen på många bruksorter. Vi socialdemokrater konstaterar att regeringen inte levt upp till riksdagens beslut och inte heller till sina egna löften. Utskottsmajoriteten förutsätter återigen att resultatet kommer att redovisas i den aviserade regionalpolitiska propositionen. Utskottsmajoriteten förutsatte redan förra året att resultatet av kanslihusets och de regionala organens insatser skulle redovisas i lämpligt sammanhang. Lämpligt sammanhang hade varit vid budgetpropositionens överlämnande i januari. Det verkar som om Elver Jonsson hade gripits av något slags övermod när han säger att vad som görs i dag är mera betydelsefullt än att planera för framtiden. Jag vill erinra Elver Jonsson om att det tillkännagivande utskottet gör är grundat på motioner från socialdemokraterna och vpk. De borgerliga hade inte själva några förslag som kunde förbättra situationen i dag eller i framtiden. Pär Granstedt tog upp detta i sitt inlägg och sade att centern år 1979 hade medicin men inte fick stöd av socialdemokraterna. Centern sitter i en majoritetsregering. Varför har inte centern där framlagt det recept för sysselsättning i bruksorterna som Pär Granstedt säger att ni har och genomdrivit det? Om den borgerliga regeringen inte samlar sig till insatser så kommer situationen att ytterligare förvärras, och det kommer att bli svårt att reparera skadorna, som drabbar enskilda människor, kommuner och regioner. Situationen är sådan att vi inte har vare sig tid eller råd med regionalpolitiska mellanår. Fru talman! Socialdemokraterna har till betänkandet fogat ett särskilt yttrande beträffande Norrbotten. Sysselsättningsläget i vårt län är mycket allvarligt, och man kan vänta sig ytterligare försämringar om det inte vidtas radikala åtgärder. När det gäller att beskriva läget råder inga delade meningar i utskottet. Från socialdemokraternas sida hävdar vi emellertid att det är nödvändigt att utarbeta en utvecklingsplan för länet. Socialdemokraterna har också en arbetsgrupp som arbetar med en plan för hur man skall få det raserade näringslivet på fötter igen. Vi har redogjort för detta i det särskilda yttrandet. Det går inte att vända den negativa utvecklingen med enbart regionalpolitiska medel. Norrbottningarna anser sig med all rätt kunna ställa krav på den centrala administrationen och på näringslivet, bl.a. på grund av att landets välstånd och industriella utveckling har haft och fortfarande har stor fördel av de råvaror som kommer från länet. Det finns dessutom en mångfald s.k. riksintressen inom länets gränser. Vi ställer krav på det privata näringslivet, beroende på att en stor del av sysselsättningen i landet är knuten till det privata näringsliv som i stor utsträckning svikit Norrbotten. Sysselsättningsläget i Norrbotten är djupt oroande. Lågkonjunkturen slår nu allt hårdare mot länets företag. De nyanmälda lediga platserna har minskat betydligt. Det återspeglas bl.a. i att arbetslöshetstiden förlängts för de arbetssökande. Sysselsättningen inom byggverksamheten är den lägsta på många år. Arbetslösheten bland byggnadsarbetarna är nästan 20 96. Åtstramningen inom den offentliga sektorn leder till en allvarlig uppbromsning av arbetskraftsrekryteringen inom landsting och kommuner. Den vikande sysselsättningen i länet har medfört att situationen för ungdomar under 20 år är mycket svår. Ungdomens framtidstro och framtidsvillkor ger anledning till djup oro. En följd av rationaliseringar och strukturplaner som påbörjats eller planerats inom basindustrierna kommer troligen att innebära ytterligare nedskärningar. Fru talman! En sådan här kortfattad lägesbeskrivning kan verka väldigt pessimistisk, men situationen är inte pessimistisk om man tar med i bedömningen länets utvecklingsmöjligheter och utnyttjar dessa för länets och rikets bästa. I slutet på 1960-talet och början på 1970-talet visade den socialdemokratiska regeringen konkret hur man genom insatser på olika områden kunde vända en negativ trend, hejda utflyttningen och öka sysselsättningen. Jag skall inte räkna upp vad som gjordes då, eftersom jag tagit upp det i en tidigare debatt. Norrbotten har stora resurser och utvecklingsmöjligheter. Länet har råvaror, energi, malm, mineraler, jord, skog och inte minst välutbildad arbetskraft. Vad som krävs är en plan och åtgärder för hur dessa resurser skall användas och samordnas till länets och hela folkhushållets fromma. Som jag inledningsvis sade, har Norrbottens råvarutillgångar varit en tillgång för landets utveckling och kommer att bli det i framtiden också, om regering och riksdagsmajoritet inser att marknadskrafterna inte löser problemen, att det krävs riktade åtgärder och kapital. Socialdemokraterna anser att de statliga basindustrierna är själva livsnerven i Norrbotten och måste så förbli. För socialdemokraterna är det ett oeftergivligt krav att LKAB får möjlighet att fortsätta malmletningen, bryta nya malmer och mineraler och förädla dem. LKAB måste få ett fraktavtal som motsvarar de verkliga kostnaderna för malmfrakterna. Malmerna måste på svensk sida utgöra basen för industriellt samarbete på Nordkalotten som eventuella oljeoch gasfyndigheter utanför den nordnorska kusten kan öppna möjligheter för. Neddragningen som sker i SSAB måste stoppas. Statsföretag måste åläggas att utarbeta en långsiktig utvecklingsplan för basindustrierna som vi socialdemokrater har krävt upprepade gånger. Förutom LKAB och SSAB måste den också omfatta skogsindustrin så att dess råvaruförsörjning tryggas. Under senare tid har förekommit mer eller mindre klart uttalade hot från regeringen mot tekniska högskolan i Luleå. Högskolan är den i särklass viktigaste näringsoch regionalpolitiska insatsen i länet, och den bör få möjlighet att fortsätta att vara en drivfjäder i länets utveckling. Därför är det viktigt att exempelvis arbetsmiljöutbildningen vid högskolan realiseras. Sysselsättningen i inlandet måste baseras på bygdernas egna resurser, exempelvis genom bättre betingelser för jordbruket. Kraftiga räntehöjningar och andra kostnadsfördyringar har skapat så stora ekonomiska problem för många jordbrukare i Norrbotten att de tvingas gå i konkurs. Vem hade trott att det skulle ske under en centerpartistisk jordbruksminister? Från socialdemokratins sida hävdar vi att jordbruket måste komma in i hela Fru talman! Hetsjakten mot den offentliga sektorn är ett allvarligt hot mot sysselsättningen i vårt län, framför allt mot kvinnosysselsättningen. En neddragning av den omfattning regeringen planerar och delvis beslutat om kommer att få katastrofala följder för kvinnosysselsättningen och för den del av det privata näringslivet som producerar varor och tjänster till den offentliga sektorn. Mellan åren 1976 och 1980 har Statsföretag minskat antalet anställda med ca 5 500. Industriminister Åsling hade ett avsnitt om solidaritet där han sade att bördorna inte skall bäras enbart av regioner och människor som redan har det svårt. Jag instämmer i industriministerns synpunkter — de lät så vackert — men jag ställer mig också frågan: Varför har industriministern, som i regeringsställning haft ansvar för industrioch regionalpolitik, låtit Norrbotten drabbas så hårt? Det är en region som har varit och är utsatt. När vi förra året diskuterade regionalpolitik lovade industriminister Åsling 600 nya industrijobb till Norrbotten. Löftet är uppfyllt till 10 96. Varför blev det bara 60 i stället för 600? Fru talman! Utskottsmajoriteten har skrivit att ”det finns en stark medvetenhet och vilja hos statsmakterna att komma till rätta med problemen i Norrbotten”. Den borgerliga riksdagsmajoriteten kan visa sin medvetenhet och vilja genom att rösta på de socialdemokratiska förslag som behandlas av riksdagen i dag, denna vecka och de kommande veckorna.

Det här är bara några konkreta exempel på vad som kan bidra till att hejda arbetslöshetsoch utflyttningskatastrofen. Fru talman! I samband med regionalpolitiken behandlas också glesbygdspolitiken. Utskottet har blivit enigt på den punkten. Det finns dock anledning att något kommentera glesbygdsförhållandena. Vid mitten av 1960-talet ansåg socialdemokraterna att skulle man klara och förbättra levnadsförhållandena för befolkningen i områden med stora avstånd till arbete och service, måste man söka instrument som var differentierade och som kunde anpassas till de lokala förhållandena. Under årens lopp har förbättringar gjorts på både sysselsättningsoch serviceområdet. Det har varit värdefulla insatser för den enskilde individen, och det har betytt mycket för många glesbygdskommuner. Pajala är exempelvis en hårt drabbad kommun. Förra fredagen fanns inte en enda ledig plats anmäld på arbetsförmedlingen där, men däremot fanns 583 kvarstående arbetslösa. Dessutom vet vi att det finns en stor dold arbetslöshet, speciellt bland kvinnorna. Ljuspunkten för arbetsförmedlaren som jag talade med var IKS-arbeten. 1971 påbörjades genom glesbygdsutredningens försorg intensifierade kommunala sysselsättningsinsatser, IKS. F.n. är det 50 kvinnor i Pajala kommun som har arbete genom IKS i sex månader per år, dvs. 25 årsarbetare. Det betyder mycket i en glesbygdskommun. Jag tar upp det här för att påminna om att med riktade insatser kan man göra en hel del. Jag vill också varna för att centralt beslutade åtstramningar kan drabba glesbygdsmänniskorna mycket hårt. Fru talman! Man frågar sig hur åtstramningarna påverkar våra glesbygder. Det finns en stark oro i dessa svångremspolitikens tider att de skall drabba glesbygderna hårt. Hur blir det med arbetstillfällena? Vad innebär exempelvis vägverkets indragningar? Varje minskat arbetstillfälle medför också i realiteten sämre möjligheter att bibehålla servicen. Andra frågor är: Hur kommer de små kommunerna att klara neddragningarna och servicen? Hur kommer det att påverka t.ex. deras möjligheter att ge de gamla vård och omsorg? Redan i dag finns svårigheter att klara hemsamaritverksamheten. Frågorna ställs till riksdagens borgerliga majoritet. Efter valet 1976 fanns en stark oro i Norrbotten för att de borgerliga partierna skulle rasera landets ekonomi, att det hårt skulle drabba vårt län och öka den regionala obalansen. Nu har vi facit i hand. Det blev som vi befarat, och värre. Nu hänvisar den borgerliga riksdagsmajoriteten ideligen till de urusla statsfinanserna. Fru talman! Nu återstår att se vad borgarnas starka medvetenhet och vilja att komma till rätta med problemen i Norrbotten i realiteten innebär. Ställningstagande i varje konkret fråga betyder mer än allt vackert tal om behovet av att visa solidaritet.
Fru talman! Jag tycker det är naturligt att det samlade programmet för bruksorterna redovisas i det samlade program för regionalpolitiken som vi får i den regionalpolitiska propositionen. I avvaktan på den innebär utskottets initiativ att ge dessa orter ett stöd som om de vore inplacerade i stödområde 4 en mycket god hjälp. Frida Berglund undrade varför vi inte genomdrev det här redan förra gången. Det var inte 1977 utan 1979, och då befann sig centern inte i regeringsställning. Men vi hade haft möjlighet att i riksdagen genomdriva en inplacering av dessa orter i stödområde 4 om vi hade fått majoritet för det. Jag påminner mig vad Frida Berglund sade sist i sitt anförande, att ställningstagande i varje konkret fråga betyder mer än allt vackert tal om behovet av att visa solidaritet. Den gången räckte tydligen inte socialdemokraternas solidaritet till för att det skulle blir majoritet för orternas inplacering i stödområde 4. Socialdemokraterna hade alltså chansen att konkret ge bruksorterna ett ordentligt handtag, men det avstod man från. I stället väljer man att skriva luddiga reservationer om handlingsprogram. Sådana har vi inte så stor glädje av. Det är tur att vi nu har fått majoritet för åtgärder i bruksorterna, men det är tyvärr litet sent. Beträffande de åtgärder som behöver sättas in i Norrbotten är utskottet faktiskt enigt. Vi ser alla med lika stort allvar på situationen där. I betänkandet redovisas ganska utförligt de stora insatser som redan har gjorts i Norrbotten samt den planering som finns för ytterligare insatser. Jag kan hänvisa till förslagen på s. 64 och 65 i betänkandet, vilka även Frida Berglund ställer sig bakom. Jag tror inte att dessa behöver kommenteras ytterligare. Låt mig till sist säga något om den offentliga sektorn, som har blivit ett tema i debatten. Jag tycker uppriktigt sagt att socialdemokraterna skall sätta sig ned och fundera fram en enhetlig inställning i den här frågan. Det tungomålstalande som socialdemokraterna ägnar sig åt när det gäller statsfinanser och offentlig sektor börjar bli ganska påfrestande. Först ondgör man sig våldsamt över det stora underskottet i statsbudgeten. När regeringen försöker spara genom att minska transfereringarna, som man bl.a. gjorde i sparpropositionen i höstas, då säger socialdemokraterna: Snälla någon, det här drabbar bara de enskilda hushållen. Ni gör ju ingenting åt byråkratin! När därefter regeringen försöker spara genom att minska byråkratin, då säger socialdemokraterna: Skär inte ned på den offentliga sektorn! Tänk på vad det innebär för sysselsättningen! Återstår alltså att höja skatterna för att täcka gapet i finanserna. Men då säger socialdemokraterna: För allt i världen, höj inte skatterna! Tänk på vad det får för konsekvenser! Vi väntar fortfarande på det geniala socialdemokratiska receptet som gör att vi dels kan minska underskottet i statsbudgeten, dels höja statens utgifter genom att bygga ut den offentliga sektorn, dels minska statens inkomster genom att minska skatterna. Kom med det receptet — vi skall gärna anamma det, om det håller.
Fru talman! Om jag tolkar Pär Granstedts senaste inlägg riktigt, är det bara när ni befinner er utanför kanslihuset som ni kan genomföra er politik. Ni har suttit i kanslihuset och haft möjligheter att genomföra det hela — 1979, 1980 och våren 1981. Så det är inte tidsbrist utan brist på förmåga och vilja eller något annat. En anledning till att vi är så angelägna om att man tar itu med problemen på bruksorterna och upprättar en plan är, att om det drar ut på tiden och ingenting görs, blir situationen kanske likadan som i Norrbotten. Ingen människa kan faktiskt vilja att något område skall hamna i samma situation — att bli värst i Sverige när det gäller arbetslöshet och minskning av sysselsättningen. Detta är en av anledningarna till att vi är så angelägna om att det vidtas åtgärder. När det gäller den offentliga sektorn vill jag säga till Pär Granstedt, att är man arbetslös och har blivit detta på grund av indragning inom den offentliga sektorn eller industrin, kan man inte betala borgarregeringarnas utlandslån eller hemmalån. Skall man kunna klara ekonomin i landet, måste människor ha arbete. Det är det enda sättet att klara problemet. Ser man på den offentliga sektorn, finner man att den köper av industrin för ungefär 70 miljarder kronor per år. Här finns det ett samband och här får man göra avvägningar. Vi kan inte heller — som ni gör — gå ut och säga att vi ställer upp bakom t.ex. moderaternas krav på stora marginalskattesänkningar för höginkomsttagarna. För att kunna klara svårigheterna kräver vi att man tar itu med skattefusket och avdragsdjungeln. Allt detta ger inkomster, men vi är givetvis medvetna om att människor måste ha arbete för att vi skall kunna klara den ekonomiska krisen.
Fru talman! När det gäller bruksorterna har vi ju fått igenom vår vilja. Det har ju blivit så som centern krävde redan 1979. Därför förstår jag inte riktigt vad Frida Berglund klagar över. Det tog tid innan vi fick stöd av andra partier, inkl. socialdemokraterna. Det beklagar vi, eftersom det hade varit bättre, om vi hade fattat beslutet 1979. Men det är ju inte så, att vi kunde få igenom det bara därför att vi tillhör en majoritet. Vi har ju faktiskt fått det stöd som behövs för den här linjen, och det är vi glada för. Sedan detta med skatter och den offentliga sektorn. Frida Berglund kommer inte ifrån att verksamhet inom den offentliga sektorn måste betalas, antingen med skatter eller också med lånade pengar. Skall vi skapa full sysselsättning i det här landet huvudsakligen genom en expansion inom den offentliga sektorn, måste vi antingen höja skatterna eller låna mera. Man kommer inte ifrån att saker och ting måste betalas. Även om en del av den offentliga sektorns expansion leder till beställningar inom industrin, måste de här 70 miljarderna betalas med skattemedel. Jag tycker alltså att socialdemokraterna som ett ansvarskännande parti borde hålla sig för goda för att gå ut med den här typen av buskpropaganda, där man försöker låtsas som om vi skulle kunna kraftigt bygga ut den offentliga sektorn utan att betala för det, eller som om vi skulle kunna sanera statens finanser utan att vare sig öka inkomsterna eller minska utgifterna. Det räcker inte med en socialdemokratisk regering för att klara det konststycket, det skulle krävas en regering av trollkarlar, och några sådana har vi inte tillgång till i svensk politik. Låt oss försöka föra den här debatten med förankring i verkligheten. Det tror jag det här landet skulle tjäna
Fru talman! När det gäller bruksorternas problem vill jag säga att utskottets ställningstagande beträffande stödområdesindelning inte löser dessa. Man måste vidta helt andra åtgärder för att i framtiden kunna klara sysselsättningen. Det är det som det är fråga om. Jag tycker att det är mycket bra att Pär Granstedt och representanterna för de andra borgerliga partierna ställer upp bakom de ifrågavarande socialdemokratiska motionerna. Jag kritiserar alltså inte detta, men i Pär Granstedts första inlägg lät det precis som om Pär Granstedt hade haft alla världens mirakulösa mediciner för att klara problemen men inte fått tillräckligt stöd. När det gäller den offentliga sektorn har socialdemokraterna alltid varit medvetna om betalningen. Socialdemokraterna har också visat detta i regeringsställning. Vi har alltid sett till att staten fått inkomster som ungefär motsvarar utgifterna. Socialdemokraterna har också sagt att utgifterna skall betalas solidariskt. Men vad gjorde ni när ni kom till kanslihuset? Jo, ni satte er tillsammans med de andra borgerliga för att rasera ekonomin. Ni minskade statens inkomster, ökade utgifterna och gick ut på lånemarknaden. Tänk efter: Hur mycket offentlig förvaltning och hur många offentliga tjänster inom exempelvis vårdområdet skulle man kunna ha enbart för de räntor som betalas till utlandet? Det är det som det är fråga om. Ni har raserat ekonomin, varför förutsättningarna inte är desamma som 1976. Det beror på att ni inte har sett till att ni inte har större utgifter än inkomster.